Herr talman! Under punkten 3 i detta betänkande behandlas Bidrag till skogsförbättringar. Här har regeringen föreslagit ett statsbidrag till skogsodlingsåtgärder på nedlagd jordbruksmark på sammanlagt högst 29,5 milj.kr. för innevarande budgetår. 5 milj.kr. är avsett för omplantering efter snytbaggeskador m.m. Orsaken är att det sedan 1975 inte är tillåtet att skyddsbehandla skogsplantor med DDT beroende på befarade giftverkningar. Omfattande skador uppkom också därigenom på 1975 års planteringar, och riksdagen beslöt i april 1976 att statsbidrag skulle utgå till omplantering av sådana skogskulturer som hade skadats av snytbagge under 1975. Sedan har riksdagen beslutat ge bidrag även för snytbaggeskador som inträffade 1976. Skogsstyrelsen har föreslagit att bidrag skulle utgå även för 1977 och 1978 års snytbaggeskador. Detta måste vara logiskt och riktigt med hänsyn till att riksdagens förbud mot DDT-användning fortfarande gäller. Enligt skogsstyrelsen återstår att hjälpplantera ca 80 000 hektar av de skogskulturer som har planterats under dessa fyra år. Med hänsyn till skogens betydelse som framtida råvarukälla är det en nödvändighet att återväxten kommer i gång snarast möjligt. De socialdemokratiska och folkpartistiska ledamöterna i jordbruksutskottet är inte beredda att gå med på att bidrag skall utgå för 1977 och 1978 års skador. Jag finner detta inkonsekvent och anmärkningsvärt. Centeroch moderatledamöterna i utskottet finner det naturligt att de skador som skett under 1977 och 1978 skall behandlas på samma sätt av riksdagen som de skador som inträffat under 1975 och 1976. Vi kan ej göra åtskillnad mellan skador som inträffat under olika år. Vi delar således skogsstyrelsens uppfattning. Därför har vi i reservationen 1 anfört: ”Vad gäller den av skogsstyrelsen ifrågasatta utvidgningen av bidragsmöjligheterna till att omfatta planteringar som utsatts för skador efter år 1976 förutsätter utskottet att hithörande frågor tas upp i samband med det aviserade regeringsförslaget rörande riktlinjer för skogspolitiken, m.m.” Vi kan betrakta detta uttalande som en beställning. Vi förutsätter således i konsekvensens namn att detta anslag finns med i den kommande skogspro positionen, och jag yrkar bifall till reservationen 1 i jordbruksutskottets betänkande nr 17. Utskottet har i betänkandet under den punkt som rör jordfonden behandlat motionen 2141 av Olof Palme m.fl. Där hemställs att riksdagen hos regeringen begär att den skogsmark som lantbruksstyrelsen förvärvar inom ramen för den rörliga kredit på 200 milj.kr. som styrelsen i propositionen föreslås få disponera i första hand skall erbjudas till domänverket. Yrkandet i motionen har av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet följts upp i reservationen 2. Vi övriga i utskottet finner förslaget vara en försämring i arbetet att skapa mer bärkraftiga enheter, varför vi har föreslagit riksdagen att avslå motionen. Vi menar att den mark som nu av olika anledningar utbjuds till försäljning erbjuds till enskilda för att man därigenom skall förbättra ägostrukturen i skogsbruket och förstärka kombinerade jordoch skogsbruksföretag med skogsmark. Vår uppfattning ligger helt i linje med de av riksdagens alla partier uttalade målsättningarna om rationellt jordbruk. Det är svårt att förstå socialdemokraternas inställning om en prioritering till förmån för domänverket. Under den pågående försäljningen finns möjligheter även för domänverket att förbättra sina innehavs arrondering. Byten och resonemang i de här frågorna förutsätts ske och är också på gång. Men att i första hand erbjuda mark till domänverket och ställa det i en speciell prioriteringsklass anser vi vara fel. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationen 1 angående bidrag till skogsförbättringar och till utskottets hemställan på övriga punkter.

Herr talman! Fastighetsstrukturen inom den privata skogsmarken — som utgör ca 50 926 av hela skogsmarksarealen och närmare 60 96 värdemässigt med avseende på produktionskapaciteten — präglas huvudsakligen av de många och små företagen. De olika företagen och brukningsområdena är därför i betydande utsträckning mindre än vad som är lämpligt. Den hälft av svenska skogsarealen som är i privat ägo är fördelad på ett mycket stort antal ägare — ca 240 000. Ägandet av skog som nödvändigt försörjningsunderlag har kraftigt förändrats under senaste årtiondena. Många kombinerade skogsoch jordbruksföretag har lagts ned. På ett stort antal gårdar med mindre andel jordbruksmark har jordbruksdriften lagts ner eller jordbruksmarken utarrenderats. Antalet brukningsenheter med skog utan åker eller med åkern utarrenderad har sedan början av 1950-talet fördubblats. Detta har medfört att i början av 1970-talet antalet skogsgårdar var ungefär lika stort som antalet kombinerade företag. Om de senaste årens utveckling fortsätter på samma sätt som hittills, kommer andelen skogsgårdar 1985 att vara 70-75 96. Av dagens skogsgårdsägare bor bara omkring hälften på brukningsenheten. En hel rad aspekter kan läggas på denna utveckling. Den har bidragit till landsbygdens avfolkning. En stor del av skogsmarken ägs av personer som inte är beroende av skogen för sin sysselsättning. Det har också f. n. tagit sig uttryck i en mycket låg avverkningsnivå — i första hand bland skogsägare som inte är beroende av sin skogsfastighet för sin försörjning. Detta har i sin tur lett till betydande svårigheter att förse skogsindustrin med råvara. De slutsatser man måste dra av denna oroande utveckling av ägostrukturen och de negativa effekter som följer därav är, att det måste vara en angelägen samhällsuppgift att förbättra ägostrukturen och förhindra ett passivt ägande. Bl.a. den kris som skogsindustrin har befunnit sig i en längre tid har lett till att en del skogsbolag nu av finansiella skäl säljer ut betydande delar av sitt skogsinnehav. Med anledning därav föreslår jordbruksministern under tilläggsbudget II, att lantbruksstyrelsen skall ges möjlighet att förvärva denna mark för att användas i strukturrationaliseringarna. För ändamålet bör 200 milj.kr. ställas till styrelsens förfogande som en rörlig kredit i riksgäldskontoret utöver den rörliga kredit på 25 milj.kr. som f. n. disponeras. Så långt ställer vi socialdemokrater upp bakom regeringens förslag. Men så tillägger jordbruksministern att den förvärvade marken i första hand bör tillföras bestående lantbruk, eller användas för byte med andra skogsägare. Mot bakgrund av vad jag tidigare redovisat om ägostrukturen och den olyckliga utvecklingen mot ett alltmer ökat passivt ägande kan vi inte vara med på denna formulering av uppdraget till lantbruksstyrelsen. Vi är medvetna om att av den mark som nu bjuds ut finns en del, som är väl lämpad att tillföras bestående lantbruksföretag eller användas för byte med andra skogsägare. Men i utbudet förekommer också fastigheter med en storlek som inte lämpar sig för tillskottsmark till lantbruksföretag och som definitivt inte bör splittras sönder. Eftersom ett samarbete redan pågår mellan lantbruksstyrelsen och domänverket för att genom markbyten och försäljningar förbättra ägostrukturen, föreslår vi att den nu ledigblivna marken i första hand bör erbjudas domänverket. Bakom vårt förslag ligger följande motiv. Redan väl arronderade fastigheter måste förhindras bli uppsplittrade, och alla möjligheter att förbättra fastighetsstrukturen måste tillvaratas. Dessutom har domänverket visat ett betydande ansvar för att dels sysselsätta sin arbetskraft, dels genom en jämn avverkning tillföra skogsindustrin råvara. Den borgerliga majoriteten i jordbruksutskottet har inte ställt sig bakom vårt krav. Vi har därför fått lov att reservera oss för vårt förslag. Det är endast att beklaga att de borgerliga partierna mer ömmar för det enskilda ägandet än för att tillse att markens produktionsförmåga tillvaratas på bästa sätt genom att man åstadkommer en rationell ägostruktur. De sviker samhällsansvaret. Jag skulle vilja säga till Bertil Jonasson att i hans plädering ligger ingen motsättning. Det finns fullt utrymme — om man tar vår formulering av uppdraget till lantbruksstyrelsen — för att använda de fastigheter i det här utbudet som till stor del är lämpade att tillföras bestående lantbruksföretag.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
Herr talman! Sven Lindberg har talat om verkningarna av utvecklingen. Men det är ändå så, herr Lindberg, att de människor som nu kan få en möjlighet till markförstärkning och som för sin utkomst är beroende av den, kommer att sköta den här skogen. De är beroende av inkomsten. De finns där på fastigheten, de finns i glesbygden och de betalar sin skatt där. De marker som man nu av erfarenhet vet blir utbjudna, exempelvis av Billerud-Uddeholm, känner jag till. Jag har varit i skogen sedan barnsben, och jag vet var de markerna ligger. De passar inte domänverket, de ligger spridda. De passar inte för domänverket helt enkelt på grund av sitt läge. När Sven Lindberg säger att det skall bli mer sysselsättning o. d., drar han fullständigt felaktiga slutsatser. Ni skildrar själva i motionen hur många det är som inte har fullt arbete på sin fastighet, varför de måste pendla ut eller arbeta med något annat. Vad är då, herr Lindberg, mera naturligt än att förstärka dessa fastigheter i första hand och skapa möjligheter till arbete åt människorna i deras egen bygd, där de vill leva och bo, där de betalar skatt och där de vill att det skall vara liv? Jag måste säga att ni drar fullständigt felaktiga slutsatser av era resonemang. Därför kan jag inte finna annat än att det är riktigt att här i första hand erbjuda de enskilda att få köpa mark. Sedan kan det, herr Lindberg, vid flera tillfällen vara alldeles klart att domänverket kan byta bort enklaver och spridda skiften på vissa håll för att få sina fastigheter att bli mer sammanhängande, men det är helt i linje med vad som händer och sker, och det är helt riktigt att det sker. Men nog måste väl ändå i det här fallet, när det för en gångs skull blir ett starkare utbud, de små brukarna få en möjlighet. Det är väl så man hjälper bygderna, människorna, kommunerna och samhället.

Herr talman! Det gäller ju bara att dra de riktiga slutsatserna av vårt förslag, herr Jonasson. Jag sade redan tidigare att vi är väl medvetna om att det i de utbud som nu förekommer även finns en hel del fastigheter som inte är lämpade för t.ex. domänverket utan som är mer lämpade för att förbättra strukturrationaliseringen. Sådana bör naturligtvis läggas till bestående lantoch skogsbruksföretag.

Herr Jonasson säger att man skall stärka fastigheter och ge de människor som vill leva och bo i de här orterna möjligheter att komma över de arealer skogsmark som utbjuds. Men det beklagliga, herr Jonasson, är ju att allt det passiva ägandet har lett till att det inte är människor som lever och bor i orterna som äger en stor del av den svenska privatägda skogsmarken i dag, utan att den marken har blivit föremål för spekulation. Det finns många anledningar till att man behåller fastigheter och att man vill förvärva sådana som ren kapitalplacering. Denna utveckling har lett till att sysselsättningen minskar, att vi har fått en eftersläpande skogsvård osv. Det är många negativa följder av den utvecklingen, och den måste man därför se till att förhindra. Det finns ingen anledning att försöka överföra mera mark till privat ägande i dag, även om det ibland finns anledning att strukturera om skogsmarken, så att man får bättre brukningsenheter. Om den utveckling vi har haft tidigare fortsätter — och allting talar för det, om inte riksdagen samlar sig till att fatta ett beslut som kan vända utvecklingen i annan riktning — kommer så småningom den största delen av den privatägda skogsmarken att befinna sig i ett passivt ägande. Det finns ingen anledning att stärka en sådan utveckling. Den dag, herr Jonasson, då vi har kunnat samla oss till ett beslut i riksdagen som kan leda till att vi premierar brukandet och inte ägandet, blir det mycket lättare att ställa upp på era krav i det här sammanhanget. Men vi vill definitivt förhindra att man nu splittrar väl arronderade skogsfastigheter.
Herr talman! Det är väl alldeles klart, herr Lindberg, att köp av de fastigheter som är lämpliga för domänverket — varvid verket kanske samtidigt avstår från vissa övriga spridda fastigheter som det har — är ett system som pågår, och det förhindras icke av vare sig propositionen eller vårt uttalande. Men då säger herr Lindberg — och det tycker jag är märkligt — att de människor som bor på annat håll är passiva ägare som bedriver passiv skötsel av fastigheterna. Ja, visst är det ofta så. Men det är väl inte deras innehav som skall förstärkas. Om herr Lindberg något har deltagit i det system som lantbruksnämnderna f. n. tillämpar, måste väl herr Lindberg ändå veta ati lantbruksnämnderna inte går ut och erbjuder människor på andra orter, som inte har intresse av jordoch skogsbruk eller deras skötsel, att köpa. Köp av skogsmark måste ju erbjudas någon som äger en fastighet, vilken inte är bärkraftig, och som behöver ett tillskott för att få ökade möjligheter att försörja sig och sin familj. Och en sådan ägare, herr Lindberg, sköter skogen.

Genom att ni drar fullständigt felaktiga slutsatser om de enskilda människorna menar ni att domänverket är bättre. De som får möjlighet att köpa skogsmark i det här fallet är sådana människor som vill leva kvar i orten och behöver ha marken som ett tillskott. Varför skall då de inte få möjligheten att bli tillfrågade i första hand? Varken vårt uttalande eller propositionens förhindrar på något sätt ett sunt handläggningsförfarande, med byten o. d. till domänverkets fördel, i de fall där det behövs.
Herr talman! Det är inte fråga om det system lantbruksstyrelsen använder när man prioriterar köpare utan det är fråga om utvecklingen i det längre perspektivet. Det finns ett ordstäv som säger: I dag röd, i morgon död. I dag produktiv brukare, i morgon passiv ägare. Det är den utveckling vi haft under en lång följd av år. Man har övergått från ett produktivt brukande till ett passivt ägande. Det är det vi måste försöka förändra. Vi kan inte förändra det förhållandet enbart genom de här åtgärderna, men vi kan förhindra att utvecklingen går snabbare än nödvändigt genom att se till att de fastigheter som är välarronderade inte splittras upp. I det här utbudet vet herr Jonasson lika väl som jag att det finns goda möjligheter att tillvarata båda parters intressen då vi talar om storskogsbruk och småskogsbruk. Det resonemanget tycks herr Jonasson också vara med på. Men varför då inte vara med om att omformulera departementschefens uppdrag till skogsvårdsstyrelsen så att det harmonierar med den uppfattning vi båda har? Vårt uttalande att det privata skogsbruket inte har tagit sitt samhällsekonomiska ansvar skulle, enligt herr Jonasson, vara felaktigt. Men om herr Jonasson läser vidare i motionen ser han att det i första hand är det passiva ägandet som inte kunnat uppfylla ansvaret. När avverkningsnivån gått ned till den nivå vi har i dag och skogsindustrin riskerar att få stanna upp, så kan vi inte stiga upp här och säga att skogsägarna tagit det nödvändiga samhällsansvaret. Att det sedan bland de privata ägarna finns en hel rad aktiva brukare som mycket väl har tagit sitt ansvar är vi väl medvetna om. Det kan också klart utläsas av motionen. Men när vi talar om det privata ägandet som ett enda begrepp måste slutsatsen bli att samhällsansvar inte tagits i den utsträckning man har rätt att kräva. Med det utbud vi har och med den inställning herr Jonasson säger sig ha kan vi bara slå fast att om centern vill vara med om att omformulera uppdraget till lantbruksstyrelsen så skulle vi kunna tillgodose båda sidors intressen. Men där är man stenhårt bunden till uttalandet från departementschefen.

Herr talman! Allra först vill jag yrka bifall till samtliga punkter i hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1978/79:17 och därmed avslag på reservationerna 1 och 2, som är fogade till betänkandet. Beträffande reservationen 2 från den socialdemokratiska gruppen i utskottet under rubriken Jordfonden har Bertil Jonasson kommenterat och motiverat utskottsmajoritetens ställningstagande, och jag ansluter mig till vad Bertil Jonasson anfört i det sammanhanget. När det gäller reservationen 1, Bidrag till skogsförbättringar, konstaterar jag att utskottet är enigt vad gäller anslagets storlek totalt liksom vad gäller delsumman, nämligen ytterligare 17 milj.kr., som ställs till förfogande för bidrag till omplantering av skogskulturer som har skadats av snytbagge under åren 1975 och 1976. Regeringen är inte beredd att föreslå någon ändring av nu gällande bestämmelser. Av den anledningen har man ej kunnat gå med på skogsstyrelsens förslag om att ändra bestämmelserna, så att ifrågavarande bidrag fortsättningsvis skulle kunna utgå till omplanteringar av 1975, 1976, 1977 och 1978 års planteringar, oavsett när skadan har inträffat. För att ekonomiskt klara utökningen av bidragsgivningen enligt de föreslagna riktlinjerna har skogsstyrelsen föreslagit att ytterligare 35 milj.kr. skulle ställas till förfogande under innevarande budgetår. Men regeringen föreslår, som sagt, i tilläggsbudgeten oförändrade bestämmelser och ett tilläggsanslag på endast 17 milj.kr. Detta skall alltså jämföras med en begäran om ändrade bestämmelser och 35 milj.kr. Det synes vara mest angeläget att planteringar som skadats 1975 och 1976 blir föremål för omplanteringar, och anvisade medel bör användas till detta. Att gå vidare skulle kunna innebära en risk för permanentning av denna bidragsgivning, och det kan ju inte ha varit avsikten. Här ansluter jag mig alltså till vad som sägs i propositionen och föreslår avslag på reservationen 1. När det sedan gäller förslaget under Jordfonden har jag, som sagt, ingen annan uppfattning än den Bertil Jonasson här har framfört. Förslaget om att anvisa 200 milj.kr. till lantbruksstyrelsen för att fullgöra uppdraget att förvärva mark som av olika skogsföretag bjuds ut till försäljning kan ses som en uppföljning av riksdagsbeslutet år 1977, då riksdagen antog nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. Beslutet innebar ju en ambition att förstärka familjejordbruken. Det får också sägas vara ganska speciella förhållanden att stora skogsföretag nu bjuder ut mark till försäljning. Ofta är det väl fråga om mindre markområden, som av resp. företag inte anses vara rationella enheter att inneha. Ett tillskottsförvärv i vissa bygder har för den enskilde jordbrukaren avgörande betydelse för hans försörjning och sysselsättning och därmed för möjligheterna att bo kvar i området. Eftersom tillgången på odlad jord är begränsad är det i regel endast genom utökning av skogsareal som företaget kan utvecklas och förstärkas. Av den anledningen synes det viktigt att den mark som nu lantbruksstyrelsen erbjuds förvärva i detta sammanhang i första hand bör erbjudas bestående lantbruk eller användas för byte med andra skogsägare. Det är trots allt en ganska stor skillnad mellan slutsatserna i utskottsmajoritetens skrivning, som ansluter sig till propositionen, och socialdemokraternas reservation, nämligen att man enligt utskottets skrivning ”i första hand” skall erbjuda enskilda lantbrukare ifrågavarande markförvärv. Sedan finns det, som också Bertil Jonasson har sagt, möjligheter för andra köpare att komma in. Men att man i första hand erbjuder enskilda jordoch skogsägare dessa marker anser jag vara riktigt. Herr talman! Jag föreslår alltså bifall till samtliga punkter i betänkandet och avslag på de två reservationerna.

Herr talman! Herr Stensson säger att det är viktigast att man får bidrag för 1975 och 1976 års skador. Jag förstår inte ett sådant resonemang. Skadorna är precis desamma 1977 och 1978. Det är klart att skadorna från 1975 och 1976 ligger längst tillbaka i tiden, men vi har samma skador nu. Och det blir, herr Stensson, nästan omöjligt för skogsstyrelsens tjänstemän att handlägga dessa frågor. De får svårt att avgöra från vilket år en plantering härrör sig, om den är från 1976 eller 1977. Hur skall det gå till att avgöra det? Svara på den frågan, herr Stensson! Hur skall vi från samhällets sida få de människor det gäller, skogsägarna i detta fall, att förstå ett resonemang där man gör skillnad i stödhänseende på grund av årtal på planteringen? Att vi här i riksdagen förbjudit DDT-behandling av plantorna och lämnar bidrag till ersättning för de skador som uppstått på 1975 och 1976 års planteringar men inte till dem som uppstått på senare planteringar kan inte människor förstå. Det här säger jag både till Börje Stensson och till socialdemokraterna; här befinner ni er i sällskap. Ingenting har inträffat som kan motivera ett sådant resonemang som ni för. För det första har vi inte fått fram något annat medel som kan stoppa snytbaggen. För det andra har vi sedan 1976 fått än starkare krav på att upprätthålla en hög skogsproduktion och därmed möjligheter till en högre sysselsättning. För det tredje är priserna på skogsprodukter lägre nu än 1976. Menar herr Stensson och socialdemokraterna att man under sådana förhållanden bara kan förbjuda DDT och sedan efter några år dra in bidraget och göra skillnad mellan skador på 1975 och 1976 års planteringar å ena sidan och på 1977 och 1978 års å den andra? Det är en inkonsekvens! Förklara den!
Herr talman! Jag inser att det säkert kan vara svårt att avgöra när de här skadorna inträffat. Men vi är ju överens om anslagets storlek, och den är beräknad efter skadorna på 1975 och 1976 års planteringar. Bertil Jonasson har inte ställt något förslag om att anslaget skulle höjas till det belopp som skogsstyrelsen begär för att också kunna täcka skador på 1977 och 1978 års planteringar. Det rimmar inte riktigt med vad Bertil Jonasson säger. Vi menar att man måste hålla sig till de bestämmelser som finns och använda pengarna för de ändamål de är avsedda för när det gäller de här skadorna. Bertil Jonasson tog upp frågan om DDT. Det är väl ändå ingen som vill plädera för att återinföra DDT? Det är väl också så att de skador som inträffat på senare planteringar inte är så stora och är lättare att hjälpplantera än skadorna på 1975 och 1976 års planteringar, som bidraget är avsett för. Under de år som gått sedan dess bör man, tycker jag, ha inrättat sig efter det beslut som fattats när det gäller DDT och sökt att på andra sätt —t.ex. genom en mera noggrann markberedning — motverka de här skadorna. Det är väl ändå den vägen man måste gå? För Bertil Jonasson menar väl inte att vi hur länge som helst skall fortsätta med den här bidragsgivningen? I så fall får man snarare tänka sig att börja stimulera en mer noggrann markberedning för att den vägen motverka sådana här skador.
Herr talman! Herr Stensson medger svårigheterna, och då har han kommit en bra bit på väg mot vår uppfattning. Börje Stensson säger att vi är överens om anslagets storlek. Ja, det är vi nu. Men det anslag som finns skulle väl också kunna få användas till skador på 1977 eller 1978 års planteringar? Men det vill man inte heller vara med om, som framgår av Börje Stenssons resonemang. Vi har i reservationen 1 också sagt att vi förväntar oss nya anslag i den väntade skogspropositionen; det står tydligt och klart. Jag kan inte förstå att detta är ett inkonsekvent resonemang. Börje Stensson sade att vi inte vill återinföra rätten att använda DDT. Nej, det är riktigt, Börje Stensson. Men då skall vi också dra konsekvenserna av det och inte dra in anslagen. Sedan sade Börje Stensson att skadorna på 1977 och 1978 års planteringar är mindre. Är det säkert, Börje Stensson? Det är litet olika. Nej, har vi här i riksdagen förbjudit DDT skall vi också ta konsekvenserna av det och kollektivt bära kostnaderna för det. Gör vi inte det är vi inkonsekventa.
Herr talman! Jag hoppas att Bertil Jonasson kan hålla med om att det väsentligaste i sammanhanget är att söka förhindra dessa skador på olika sätt, bl.a. genom en mer noggrann markberedning. Jag skriver inte propositioner och kan inte redovisa vad som möjligen kan återfinnas i den skogspolitiska propositionen beträffande statligt stöd till omplantering av skogskulturer som skadats av snytbaggen. Men just det förhållandet att folkpartiregeringen inom kort lägger fram en proposition om den framtida skogspolitiken är ju en garanti för att alla frågor som kan beröra skogen i Sverige kommer upp till behandling, om inte i propositionen så motionsvägen.

Herr talman! Jag hade inte trott att alla partier behövde företrädas i denna debatt. Men herr Lindberg förde en märklig argumentation. Även om jag helt står bakom vad Bertil Jonasson sade, var det principiellt viktiga synpunkter som kanske borde uttalas också av en representant för moderata samlingspartiet. Låt mig först korrigera en del av den undervisning som herr Stensson alldeles nyss gav kammaren beträffande reservationen 1 och partiernas syn på dessa frågor. Först och främst, herr Stensson, är vi inte så rörande överens om att användandet av DDT har sådana konsekvenser att vi inte under den tid som vi sysslar med alternativa medel skulle kunna ge skogsbruket dispens. Detta kostar dock svenskt skogsbruk mycket pengar. Härvidlag är moderata samlingspartiet och ett samlat svenskt skogsbruk fullkomligt överens. Vi behöver inte föra någon mer debatt om det riktiga eller oriktiga i detta. Men jag vill upplysa kammaren om att herr Stenssons redogörelse för partiernas ställningstagande inte är riktig. Vi har alltså också i år yrkat på att dispens skall ges under den tid som vi sysslar med att få fram en vettig ersättningsprodukt för DDT. Följaktligen stöder vi reservationen 1. Den Lindbergska argumentationen lockade mig till att yttra mig av det enkla skälet att man av denna argumentation inte kan få en annan uppfattning än att — enligt herr Lindbergs syn på saken — ett utbud till domänverket av den mark det gäller mer generellt skulle vara en garant för ett bättre skogsbruk och en högre sysselsättning. Det är faktiskt ett magstarkt påstående, herr Lindberg. Det finns många små skogsbönder i Sverige, som helt enkelt skulle bli bättre skogsbönder om de fick en större skogstillgång. De skulle också kunna erbjuda ett jämnare virkesuttag och följaktligen vara nyttigare i den provins där de bor och verkar, om man i enlighet med utskottsmajoritetens skrivning fördelar marken på enskilda ägare. Dessutom måste det enligt. moderata samlingspartiets mening vara en riktigare fördelning också från helt andra och mer principiella utgångspunkter. Av flera skäl stöder vi alltså den. I debatten trampade herr Lindberg vatten litet grand och började helt plötsligt tala om det passiva ägandet, vad det nu hade i sammanhanget att göra. Ingenting säger väl, herr Lindberg, att vi skall bjuda ut marken till enskilda passiva markägare. Självklart inte. Vi skall bjuda ut marken till aktiva skogsbönder, som är beredda att jobba med sina fastigheter och föra fram virket från sitt skogsbruk. Förhoppningsvis får vi också en jämn avsättning. Om jag är rätt underrättad torde det inte här i riksdagen råda delade meningar om att jordoch skogsbruket är en viktig del i Sveriges regionalpolitiska strävanden. Jag vill fråga herr Lindberg: Var gör vi den bästa regionalpolitiska insatsen; om vi förstärker enskilda skogsägares markinnehav eller om vi förstärker domänverkets markinnehav? Jag är mycket intresserad av att få ett svar på den frågan, eftersom vi troligen är överens om den första målsättningen, nämligen att jord och skog är viktiga från regionalpolitisk synpunkt.

Herr talman! Den borgerliga inbördes trätan om snytbaggarna skall jag inte blanda mig i, men herr Jonasson efterlyste var vi socialdemokrater står i frågan. Ja, det behöver ingen undra särskilt mycket över. Det framgår av utskottsbetänkandet att vi är överens med folkpartisterna om att departementschefen bör ta upp saken i den skogspolitiska proposition som kommer om någon vecka. Då får vi diskutera sammantaget hur problemen skall lösas. Jag behöver inte säga mer om detta i dag. I frågan om vart den mark som nu bjuds ut skall föras är det väsentligt, herr Stensson, hur uppdraget till lantbruksstyrelsen formuleras. Departementschefen säger att den marken i första hand skall erbjudas bestående lantbruksföretag. Bokstavligt tolkat betyder det att en sammanhängande fastighet om 5000 å 6 000 hektar i första hand erbjuds ett bestående lantbruksföretag. Vi reservanter anser att marken bör erbjudas domänverket. Det är där skillnaden ligger. Om man går den väg som domänverket och lantbruksstyrelsen redan har beträtt, dvs. att man använder den mark som blivit ledig till att göra markbyten, till att omstrukturera de fastigheter som finns, då kan man förbättra fastighetsstrukturen. Domänverket har sålt en hel del av sina mindre skiften som är mer lämpade för bestående lantbruksföretag än för stordrift och har på det sättet starkt medverkat till att på många håll förbättra ägostrukturen. Om man nu fortsätter det arbetet, kan ni vara förvissade om — det är ni också, om ni tittar på det utbud som finns — att en mycket stor del av utbudet är domänverket inte intresserat av. Större markinnehav kan verket ha intresse av, men en stor del av den marken kan användas till att göra ägobyten. Arne Andersson i Ljung sade att jag har pratat om sysselsättning och bättre skogsvård och skillnaden därvidlag mellan domänverket och privata skogsägare. Nej, när jag har pratat om ansvar för sysselsättningen och bättre skogsvård har jag hela tiden gjort jämförelsen med det passiva ägandet. Den som förnekar att det passiva ägandet har lett till sämre sysselsättning och sämre skogsvård är ganska magstark i sin argumentering. Det går lätt att bevisa med siffror hur det förhåller sig. Men en sak tycker jag att vi borde kunna vara överens om. Försöker man åstadkomma en bättre ägostruktur, så skapas möjligheter för både en ökad sysselsättning och en bättre skogsvård. Dessutom ökar förutsättningarna för en rationell och ekonomisk drift i skogsföretagen. Vårt förslag innebär inte att man skall förhindra en markarrondering som är vettig. Förslaget innebär att man skall fortsätta det arbetet men att man skall förhindra splittring av redan välarronderade skogsfastigheter. Skillnaden mellan uppfattningarna ligger däri att de borgerliga är så bundna vid det privata ägandet att det ekonomiskt rationella sätts i bakgrunden. I stället prioriterar ni ett privat ägande som — det kan ni inte förneka — har lett till en ytterst olycklig utveckling. Jag har sagt tidigare och jag trodde inte att jag skulle behöva upprepa det, att jag är så pass väl insatt i både hur lantbruksnämnderna fungerar och hur jordförvärvslagen är konstruerad för att jag skall veta att lantbruksnämnderna inte säljer ut mark till passiva ägare i dag. Men vi vet ju att undan för undan övergår alltmer mark i passivt ägande, därför att det ligger sådana fördelar i dag i enbart att äga skogsmark. När någon går över från att vara aktiv brukare till ett annat yrke, behåller man därför skogsfastigheten. När människor går i pension eller avlider, behåller man fastigheterna, t.ex. i dödsbon, och vi får ytterligare spritt ägande. De prognoser som är framtagna av skogsutredningen pekar på att om utvecklingen fortsätter har vi i mitten av 1980-talet ungefär 75 96 av skogsmarken där ägarna icke är beroende av skogen som underlag för sin huvudsakliga sysselsättning. Vart det leder behöver man inte vara särskilt intelligent för att räkna ut. Så om Arne Andersson i Ljung påstår att jag är ute och trampar vatten, vill jagi stället påstå att jag har mycket fast underlag under mina fötter när jag gör detta påstående.
Herr talman! Jag vidhåller att det besked som lantbruksstyrelsen får ifrån departement och riksdag om hur man skall använda dessa tillgängliga 200 milj.kr. är ett riktigt besked och innebär ett riktigt beslut. För brukande och ägande jordbrukare är det oftast av ekonomiska skäl helt omöjligt att förvärva sådana stora områden som Sven Lindberg talar om. Jag tror att det finns alla möjligheter att lösa detta problem på ett riktigt sätt.

Herr talman! Jag vill bestå Sven Lindberg med en vänlighet och säga att visst har Sven Lindberg bättre mark under fötterna nu när han begränsat sig till att säga att domänverkets sätt att sköta skogar är bättre än vad som sker i huvuddelen av de passivt ägda markerna. Det tycker jag också, men det är verkligen ingen hög målsättning. Jag talade om att de aktiva skogsägarna borde tillförsäkras den här salubjudna marken. För vår del var det inget problem att konstatera att marken därmed får en lika säker placering som hos domänverket. Dessutom är detta från principiella utgångspunkter långt mer att föredra. Jag återkommer så till reservationen 1 om återplanteringen. Jag sade alldeles nyss att vi tar konsekvenserna av dessa problem och menar att dispens vore det riktigaste. I andra hand stöder vi tanken att samhället skall gå in och stödja de skogsbrukare som drabbats av skadorna. Folkpartiet, regeringspartiet, och socialdemokratin vill varken ha dispens eller DDT eller ge ersättning för de nu aktuella åren. Jag vill gärna säga att centerpartiet tar konsekvenserna så långt att man i vart fall vill stödja skogsägarna när skadan nu ändå är skedd. Jag tycker det är synd att vi inte kan vara överrens om också att ge dispens under ett fåtal år. Det skulle helt enkelt vara god samhällsekonomi. Så långt vetenskaparna kan bedöma — skogsstyrelsens utredning ger härvidlag klart besked — är olycksriskerna inte av den karaktären att det är här gränsen går mellan onda och goda, mellan våghalsar och icke våghalsar. Det handlar om förnuftiga, vettiga beslut som kan gagna svenskt näringsliv. Det passar in i totalkalkylen och det passar i den enskilde skogsägarens kalkyl och vore för den skull ett vettigt beslut.
Herr talman! Sven Lindberg bör inte blanda bort korten på det sätt som han gör. Det är ett alltför enkelt resonemang han för. Han säger att det passiva ägandet här skulle få en förstärkning. Så är det ju inte — här drar Sven Lindberg alldeles felaktiga slutsatser. De passiva brukarna får inte några tillköp. Han går sedan ett steg längre och talar om dem som i dag är praktiskt verksamma men som i framtiden inte kommer att vara det. Men är det ändå inte om dagens människor vi resonerar, Sven Lindberg? Frågan gäller dem som bor i glesbygderna och som behöver en tillskottsmark för att kunna försörja sig och sin familj nu. Den tillskottsmarken måste de ha nu. Man kan då inte säga att eftersom vederbörande inte har intresse av denna mark om 50 år, så bör han inte få den nu heller. För man det resonemanget har man kommit så fjärran från det som saken gäller att vi kan avsluta debatten — vi står då ej på fast mark, Sven Lindberg.

Herr talman! Det är om dagens människor och deras sysselsättning jag talar. Jag trodde, Arne Andersson i Ljung, att jag skulle slippa diskutera vilka av de aktiva brukarna som sköter skogsvården bäst — bönderna, bolagen eller domänverket. En sådan jämförelse tjänar inget syfte i det här sammanhanget. Jag skall nu inte säga mer än att domänverket hävdar sig väl när det gäller skogsvården. Låt mig sedan ta ett konkret exempel för att visa det privata ägandets konsekvenser för sysselsättningen. I Kronobergs län har man ett skogsinnehav som bör avverkas med ca 4 800 hektar per år. I början av 1970-talet låg man på omkring 3 000 hektar. Avverkningen steg under högprisåren till 5 200 hektar. Men sedan bröts den uppåtgående kurvan ganska bryskt, och kurvan kom i stället att gå brant nedåt. Medan priserna på skogsråvan fortsatte att stiga, sjönk avverkningarna i det privata skogsbruket i Kronobergs län. Det skedde redan innan vi fick DDT-förbudet, som man ju brukar skylla på. Det förbudet kom ungefär ett år efter det att kurvan hade börjat peka nedåt. I dag är man nere på en avverkning på drygt 2 000 hektar per år. Detta har fått konsekvensen att det är stora svårigheter att förse framför allt sågverksindustrin med råvara. Man befarar att till hösten även massaindustrin kommer att få stora bekymmer. Detta var ett exempel från bara ett län, men vi skulle kunna granska län för län och finna ungefär samma tendens. Jag tycker att detta exempel på ett slående sätt visar vad det här betyder för dagens människor och deras sysselsättning. Man kan inte på ett sämre sätt än det privata skogsbruket gjort under de senaste åren sköta uppgiften att skapa sysselsättning för dagens människor. Om man sedan ser till den minskade exporten och de förlorade marknadsandelarna för skogsindustrin finner man att konsekvenserna är ännu mer ödeläggande. Men ni är tydligen så hårt bundna i er uppfattning om det enskilda ägandet att ni är beredda att ta vilka konsekvenser som helst för att försvara detta. Jag upprepar än en gång att jag har mycket fast mark under fötterna när jag diskuterar frågan om sysselsättningen för människorna i glesbygden. Just det jag här talat om har lett till att många människor i glesbygden har förlorat sin sysselsättning.
Herr talman! Nu börjar vi få en debatt om de skogspolitiska riktlinjerna. Jag vill bara göra kammaren uppmärksam på att regeringen och utskottsmajoriteten vill anvisa 17 milj.kr. för de skador som uppstått 1975 och 1976. Skulle anslaget omfatta skador som uppstått under åren 1975-1978 på dessa planteringar, skulle det enligt lantbruksstyrelsens beräkning krävas 35 milj.kr. Utskottet är emellertid enigt om dessa 17 milj.kr. Jag tycker därför att vi nu bör hålla oss till den frågan och ta upp övriga frågor i den debatt som kan föranledas av propositionen om den framtida skogspolitiken.
Herr talman! Jag noterar av Börje Stenssons inlägg att 17 milj.kr. får användas för dessa skadebekämpningar i år.

Herr talman! Hur kan det komma sig att människor har reagerat så kraftigt mot de förbudsbeslut som fattats i riksdagen under senare år? Vad beror det på att människor kallar den här institutionen för förbudsriksdagen och skäller oss ledamöter för att vara förbudsivrare och förmyndare? Det kan inte vara det faktum att riksdagen i teknisk mening har fattat beslutsförbud. Sådana beslut har riksdagen i alla tider fattat, utan att det har väckt någon opposition. Förbud genom regler i brottsbalken mot exempelvis misshandel, spionage och tillgreppsbrott av olika slag uppfattas som en naturlig och självklar uppgift för lagstiftaren att fatta beslut om. Det måste alltså vara något speciellt med de förbud som hårdast kritiserats. Det gäller exempelvis förbudet mot alkoholreklam, som behandlas i det nu aktuella betänkandet nr 19 från näringsutskottet. Det gäller också förbudet mot enarmade banditer och inte minst förbudet mot mellanöl. Därtill kommer en lång rad byråkratiska föreskrifter på olika områden som också har uppfattats som ogrundade förbud. Att försöka analysera vad det är i denna typ av förbudsbeslut som har fått människor att reagera och vad det är som har framkallat beteckningen förbudsriksdag borde ha varit en angelägen uppgift för näringsutskottet. Men det har inte gjort den analysen —-inte i det betänkande vi nu behandlar och inte i det betänkande nr 20 angående de enarmade banditerna som är nästa punkt på dagens föredragningslista. Det har inte ens försökt att göra en sådan analys. Utskottet har inte prövat det principiella resonemang som jag har försökt att föra i motionen 563, en motion som formellt slutar med krav på upphävande av alkoholreklamförbudet, förbudet mot enarmade banditer och mellanölsförbudet. Jag säger formellt, herr talman, eftersom inget av dessa förbud i sig innebär någon katastrof för det svenska folket. Självfallet kan vi klara oss utan alkoholreklam och säkert också utan enarmade banditer. Mellanölet var som måltidsdryck visserligen mycket uppskattat av många, men visst kan man klara sig också utan den ölsorten. Det är principen som är det väsentliga, och eftersom det nu är vissa speciella förbud som kritiken riktar sig mot måste man enligt min uppfattning ställa sig frågan: Vad bör medborgarna ha rätt att begära av sådana beslut som inskränker handlingsfriheten för den enskilde? En huvudpunkt bör enligt min uppfattning vara att samhället inte skall kunna förbjuda beteenden som i största allmänhet är olämpliga. Även om säkert en bred riksdagsmajoritet tycker att det är olämpligt att svara fräckt och snäsigt på tilltal, kan det ju knappast komma i fråga att förbjuda ett sådant beteende. Man kan heller inte förbjuda att folk super sig fulla, spelar bort sina pengar eller i brist på omtanke gör sina medmänniskor besvikna eller ledsna, eller förbjuda människor att vansköta sin hälsa så att de ligger samhällets sjukvårdsapparat onödigt mycket till last. För att förbudsbeslut skall kunna fattas måste individens olämpliga beteende vara kvalificerat skadligt för andra personer eller för samhället eller för honom själv. I det senare fallet bör kvalifikationsgränsen självfallet sättas särskilt högt. Ytterligare en förutsättning för förbudsreglering bör vara att den skadliga effekten är både klart dokumenterad och vanligt förekommande. Det kan inte räcka att ett fåtal far illa av något på grund av olämplig hantering. I så fall skulle inte bara all alkoholförtäring utan också exempelvis all bilkörning omedelbart förbjudas. Självfallet är det även viktigt att förbudsbesluten är konsekventa. Till detta kan möjligen läggas en mer använd regel av innehåll att nya förbud bör ha förankring i den allmänna opinionen och i det allmänna rättsmedvetandet, och det är en regel som det kan vara klokt att iaktta. I allmänhet, herr talman, bygger nog riksdagens beslut på de förutsättningar som här har skisserats, men när det gäller de kritiserade förbudsbeslut som har tagits upp i motionen är förhållandet det motsatta. De saknar genomgående stöd i den allmänna opinionen, de är på många sätt inkonsekventa och de är också på det hela taget verkningslösa. På de restauranger där det tidigare fanns enarmade banditer står nu flipperspel, roulettbord eller andra spelbord av olika slag. Den som vill ha konkreta exempel kan gå ut på restauranger och titta. I Stockholms tunnelbana uppmanas folk att gå ut och spela bingo. När skall f.ö. någon föreslå förbud mot reklam för spel? På exempelvis tröjor och i listigt utformade annonser kan alkoholreklam göras. På det sättet kan dessa förbud vara verkningslösa. Direkt negativa kan de också vara i den meningen att de kan befrämja helt illegala hanteringar. Ett mellanölsförbud kan leda till ökad langning av vin och sprit till ungdomar, banditförbud kan leda till illegala spelhålor, och alkoholreklamförbud kan leda till marknadsföringsåtgärder som är långt mera tveksamma än en harmlös tidningsannons. Finns viljan att kringgå förbud, så går det, och kvar står då en lätt förlöjligad lagstiftare som inte har stoppat det verkliga missbruket men som hindrat ett stort antal vanliga människor från ett på det hela taget ofarligt beteende. Förbudsbeslut av den här typen kan också vara direkt farliga därför att de utgör ett alibi för riksdagen att inte ta itu med viktiga bakomliggande sociala orsaker till missförhållanden på exempelvis alkoholområdet och t.ex. genom en aktiv familjepolitik försöka ge ungdomen bättre uppväxtförhållanden. Det finns en risk för att dessa meningslösa förbud leder till att man slår sig till ro och blundar för verkligheten. Nu kan man hävda att riksdagen fritt kan fatta beslut när och hur den önskar och utan att ta hänsyn till vilken effekt förbuden kommer att få, utan att ta hänsyn till hur konsekventa de är eller om de är sakligt motiverade. Men detta är ett farligt resonemang, om ett stort antal medborgare får en känsla av att riksdagen ägnar sig åt att göra moraliska bedömningar på deras vägnar och införa förbud där detta inte klart kan motiveras. Den faran har Erik Hovhammar och Margaretha af Ugglas pekat på i två särskilda yttranden som är fogade dels till det betänkande som nu behandlas, dels till det nästföljande betänkandet om bl.a. enarmade banditer. De framhåller att moderata samlingspartiet har motsatt sig den förbudslagstiftning som här genomförts. Exempelvis säger de: ”Förbudsbeslut måste framstå som konsekventa i sin utformning, så att medborgarna kommer att respektera riksdagens beslut.” Detta är så sant som det är sagt. Tyvärr verkar det emellertid som om vi moderater skulle bli ensamma om att kritisera den här typen av förbudslagstiftning.

Återigen ett exempel på en frejdig beredvillighet att ta ett steg framåt när det gäller ny förbudslagstiftning, men en samtidig total ovilja att överväga ett steg bakåt, dvs. ett steg bakåt för förbudslagstiftning men ett steg framåt för enskilda medmänniskors rätt att besluta över sin egen tillvaro. Och ytterst är det detta med människornas egeninflytande som debatten handlar om. Om riksdagen inte respekterar enskilda människors önskan till integritet och eget ansvarstagande, då respekterar medborgarna inte heller riksdagens beslut. Detta är en aspekt som vi måhända borde ha litet mer i tankarna inför den här typen av lagstiftning. Det är denna tanke jag har velat dra en lans för i min motion, och det är dessa principiella synpunkter som också kommer till uttryck i de särskilda yttranden som jag tidigare nämnt. Att yrka bifall till de konkreta yrkanden som behandlas i detta betänkande och i nästa betänkande är därför inte det viktiga och dessutom, herr talman, ganska meningslöst möt ett i de konkreta ställningstagandena enigt utskott. Hoppet får nu i stället stå till att riksdagen i framtiden avhåller sig från sådana förbudsbeslut som minskar människors egeninflytande och ökar misstron mot de politiska beslutsfattarna. Herr talman! Jag vill till sist lyckönska näringsutskottet, som enligt vad jag har inhämtat ämnar föreslå riksdagen att inte förbjuda Mors dag. Det är synnerligen glädjande att ett enigt utskott konstaterar att det faktiskt finns frågor som människorna själva helt kan avgöra utan några pekpinnar från de folkvalda riksdagsledamöterna.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer med anledning av de särskilda yttranden några av näringsutskottets ledamöter har avgett. Riksdagen har nyligen fastställt en mindre långtgående reglering av tobaksreklamen. I enlighet därmed har också en ny lag utfärdats. Mot den bakgrunden vill näringsutskottets majoritet inte just nu påyrka en ändring i denna lag. Jag vill ta fasta på vad utskottsmajoriteten har sagt om att berörda myndigheter bör följa utvecklingen på området och efter hand söka utvärdera den nya ordningen. Skulle utvärderingens resultat motivera ytterligare åtgärder mot tobaksreklamen måste, enligt min uppfattning, riksdagen vara beredd att snarast vidta sådana åtgärder. Motionärernas principiella ståndpunkt i fråga om tobaksreklam är densamma som kom till uttryck vid kammarens behandling av frågan hösten 1978. Bakgrunden till kravet på annonsförbud i fråga om tobaksvaror är de allvarliga hälsorisker som bevisligen är förbundna med bruk av tobak. Världshälsoorganisationen anser t.ex. att tobaksbruket är den onödigaste folksjukdomen i i-länderna och att den genom en målmedveten hälsoupplysning i förening med andra insatser borde elimineras. Det paradoxala i den här frågan är ändå att samhället avdelar betydande resurser för att inom hälsoupplysningens ram kunna åstadkomma en minskning av tobakskonsumtionen. Det gör man samtidigt som tobaksindustrin satsar tiotals miljoner årligen på tobaksreklam. Våra grannländer Norge och Finland har haft en konsekventare handlingslinje i den här frågan. Dessa länder har fattat beslut om förbud mot tobaksreklam. Inte minst med hänsyn till den negativa påverkan som tobaksreklamen kan ha i arbetet för en rökfri framtid åt våra barn — och oss själva — bör arbetet för en minskning av tobakskonsumtionen föras vidare. Ett led i detta arbete är att bekämpa den kommersiella tobaksannonseringen. Herr talman! Vi motionärer avser att återkomma i denna fråga när den nuvarande ordningen har blivit utvärderad och riksdagsmajoriteten förhoppningsvis ytterligare mognat. Jag vill också ha sagt, att vår principiella ståndpunkt beträffande annonsering för öl är densamma som den som kommer till uttryck i Nils Erik Wåågs och mitt särskilda yttrande om förbud mot annonsering för tobaksvaror.

Herr talman! Joakim Ollén gratulerade utskottet till att det inte hade avskaffat Mors dag. Jag kan då glädja honom med — om han inte visste det tidigare — att vi inte heller har avskaffat Fars dag, något som, enligt vad jag inhämtat, inom de närmaste dagarna bör framstå som speciellt glädjande för Joakim Ollén. Denna fråga var uppe till behandling i november, och vi hade då en lång diskussion om detta. Jag vill ange något av bakgrunden. Regeringens förslag 1978 till förbud mot alkoholreklam var föranlett av en begäran från riksdagen våren 1977. Skatteutskottet och socialutskottet avgav därvid yttranden till näringsutskottet, och det förekom då inte någon reservation mot förslaget att förbud mot alkoholreklam skulle införas. Man var tydligen inom alla partier ense om att sådant förbud skulle införas. Herr talman! Eftersom alkoholreklamfrågan så nyligen har diskuterats, finns det inte anledning för mig att ytterligare orda om detta. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I en motion till årets riksdag har Valter Kristenson och jag aktualiserat möjligheten att tillåta förströelsespel på spelautomater. Vad vi föreslår är att enarmade banditer får ställas upp på tivolin och i samband med offentliga nöjestillställningar i folkparker och i liknande sammanhang, att högsta insats får utgöra 25 öre, att högsta vinst inte får överstiga 20 gånger insatsen och att enarmade banditer med förhöjd vinstchans inte får förekomma. För många kan detta tyckas vara en bagatellfråga, och det kan kanske roa någon att vi kommer tillbaka för andra året i rad med den, men för dem som sysslar med folkparksverksamhet och motsvarande är det faktiskt inte fråga om en bagatell. Det finns två motiv för att vi vill ha tillbaks detta spel, som har funnits i folkparkerna i 40-50 år och som aldrig förut på något sätt har påtalats. Det ena motivet är förtröelseaspekten. Ju fler aktiviteter och ju bredare utbud man har i folkparker och vid andra nöjesetablissemang, desto större blir möjligheterna att locka människor dit och även att skapa trivsel för dem som kommer dit. Dei andra motivet är ekonomiskt, och jag skall återkomma till det. Några sociala vådor — det medger utskottet — medför inte den här aktuella formen av spel. Det görs alltså inga erinringar på den punkten. Den motivering utskottet har för att avstyrka vårt förslag skulle vara svårigheter med kontrollen av banditspelet över huvud taget. Jag har mycket svårt att tro på denna motivering. Med den avgränsning till nöjestillställningar som vi motionärer föreslår lär det inte vara så särskilt svårt att klara kontrollproblemet. Vi underkänner förströelsemotivet. Det är klart att detta kan diskuteras, men med all respekt för de kloka männen i näringsutskottet tror jag att de som arbetar med utbudet i folkparkerna bättre kan bedöma det här motivet än vad utskottet kan göra. Det finns ett påtagligt förströelsebehov. Men det avgörande, för mig kanske det allra mest avgörande, är frågan om de intäkter som detta förströelsespel ger till parkerna. Parkernas ekonomi är utomordentligt ansträngd. Man arbetar under . mycket besvärande förhållanden under hård konkurrens. Jag tror det finns anledning att erinra om den utomordentliga insats som folkparkerna och folkparksrörelsen har gjort för att sanera nöjeslivet i vårt land. Rätt många av OSS är så pass gamla att vi minns de gamla buskdanserna med otillfredsställande sanitära förhållanden, inga hygieniska anordningar, bråk och slagsmål. På alla dessa punkter har en väsentlig förbättring skett. Men därutöver har parkerna — och det gäller i dag inte bara folkparkerna utan det har smittat av sig på nöjesarrangemang över huvud taget — också blivit ett forum för ett brett kulturellt utbud. På många platser i vårt land innebär dessa arrangemang enda tillfället att se god teater och njuta av konstnärliga upplevelser som annars inte förekommer i trakter och bygder långt bort från stora centra. Det är fråga om teater, både dramatisk och lyrisk, det är balett och det är skapande konstnärer. Till det kommer en utomordentligt livligt frekventerad barnverksamhet i de dagöppna parkerna, dit de allra flesta hör. Nu är vi i den situationen att parkerna försvinner en efter en. Ungefär hälften av de folkparker som fanns för 20 år sedan är i dag borta. Det man har stupat på är svårigheterna att få ekonomin att gå ihop. I det här huset talar vi om miljarder, och här ter sig de siffror vi har att röra oss med i parkrörelsen som små. Men för min park i Malmö innebär det här förbudet ett bortfall av intäkter på mellan 500 000 och 1 miljon kronor. För Lisebergsparken i Göteborg rör det sig om ett bortfall på 6 milj.kr. Vi har ingenstans att hämta de här pengarna i vår egen verksamhet. Det är uteslutet. Då återstår möjligheten att gå till kommunen. De som i går deltog i eller lyssnade till debatten fick väl klart för sig de bestämda direktiv som utgick från denna kammare till kommunerna att hålla igen med utgifterna, så där finns inga pengar att hämta. De statliga anslag som ställs till parkernas och parkverksamhetens förfogande är ytterligt små. Risken är med andra ord att om vi inte kan få denna bit ytterligare till hjälp vid finansieringen av vår verksamhet, så kommer ännu ett antal parker att försvinna.

Det vore ganska bedrövligt om vi skulle behöva starta en folkparksrörelse på nytt därför att vi försummade att se till att den nuvarande verksamheten gavs möjligheter att fortsätta. Det är mot denna bakgrund som jag ställer mitt yrkande. Jag yrkar inte bifall till motionen, utan jag kommer att yrka återremiss till utskottet, och det därför att i dag om exakt två månader börjar folkparkssäsongen — under sämre förhållanden än på mycket länge. Snön försenar och fördyrar förberedelsearbetena och fördärvar upptakten till säsongen. Vi har alltså en besvärlig period framför oss. I stället för att yrka bifall till motionen yrkar jag alltså återremiss, med tanke att utskottet skall utforma en lagtext som medger ett undantag i lagen för detta oskyldiga spel. Jag gör alltså, herr talman, en hemställan om återremiss av detta ärende till näringsutskottet.

Herr talman! Det här är dagens sista ämne, men jag hoppas att det inte skall vara sista gången vi i denna kammare diskuterar frågan om automatspelen. Arne Pettersson har nyss utvecklat de väsentliga synpunkterna, och jag kan därför fatta mig mycket kort. Frågan har ju diskuterats vid åtskilliga tillfällen, så det kanske inte finns mycket nytt att tillägga. Jag vill inskränka mig till att understryka ett par punkter i Arne Petterssons framställning, som är absolut korrekt och helt överensstämmer med mina egna tankar och min egen erfarenhet. Det är alltså klart att det inte finns några sociala invändningar mot 25 öresautomaterna — det säger utskottet i flera yttranden — utan detta är en ren förströelsefråga. Det har fungerat utan några anmärkningar i 40-50 år. Men utskottet skulle, tror jag mig våga säga, pröva frågan om enkronasbanditer, där naturligtvis vissa sociala biverkningar har inträffat. Jag vill inte gå in på den frågan, den är definitivt utspelad nu. Som motivering för att förbjuda även de helt ofarliga 25-öresautomaterna, som således har existerat i så många år, citerar utskottet utlåtandet från i höstas och säger — det är egentligen den enda motivering man har — att man inte skall bryta mot principen att automatspel skall förbjudas. Det är väl ett ganska märkligt yttrande, som då framför allt har drivits från folkpartiet. Är detta verkligen att driva politik i liberal anda? Jag tycker det är ganska skrämmande att man här sätter upp vad näringsutskottet och, för all del, riksdagen i viss mening har kommit fram till som en praktisk lösning i frågan om enkronasbanditer och låta det bli en princip som skall gälla för svenska folket och som skall gälla för helt ofarliga spel. Jag tycker det är näst intill groteskt. Detta medför, som Arne Pettersson just sagt, mycket allvarliga konsekvenser för folkparker och över huvud taget nöjesparker landet runt. Han nämnde Liseberg, och jag vill än en gång göra det. Liseberg förlorar minst 6 milj.kr. på detta. Det är hela det överskott man har haft för att kunna göra nya saker av kulturell och underhållsmässig natur, och man sitter i dessa dagar och diskuterar hur man över huvud taget skall klara sig och inte behöva lägga ner Liseberg, därför att det är mycket svårt att få pengar från kommunen och från annat håll. När man sedan i utskottsbetänkandet kommer med den gamla vanliga frasen att det inte är anledning att nu ompröva den här frågan, så vill jag påpeka att det gäller många problem. Har man tagit ställning till en sak vid en tidpunkt, omprövar man inte ställningstagandet förrän en viss tid har gått, förrän man fått erfarenheter osv., men i den här frågan är problemet ett helt annat. Här är det nämligen så, att om man inte före den 1 juli i år har kommit fram till något annat beslut beträffande 25-öresautomaterna finns det inga automater kvar, därför att alla automater skall vara förstörda eller inlämnade till myndigheterna den 1 juli. Sedan skulle det krävas att nöjesparkerna investerade åtskilliga miljoner till i nya automater. Det är alltså en totalt orealistisk tankegång. Därför är det nu ett beslut skall fattas. Mot denna bakgrund har jag stor sympati för det förslag som Arne Pettersson här har framfört, nämligen att man skall återförvisa ärendet till näringsutskottet. Det är en ovanlig åtgärd när det inte gäller väsentligt nya krav som har kommit upp eller nya händelser som har inträffat, men situationen i denna fråga är så speciell att jag tycker det är helt motiverat. Jag stöder alltså för min del det förslag Arne Pettersson lagt fram. Men jag vill också stödja den motion som Rune Torwald från centerpartiet och jag själv har lagt fram under den allmänna motionstiden och yrkar således bifall till den. Motionen har i stället det syftet att man efter skyndsam behandling i riksdagen begär att regeringen lägger fram ett lagförslag i sådan tid att det kan antas av riksdagen före riksmötets slut i början av juni. Det skulle naturligtvis ta något längre tid och för folkparkernas del skulle ett bifall till motionens återförvisningsyrkande innebära att en del av öppethållandetiden skulle gå till ända utan att nytt tillstånd hunnit erhållas. Det enklaste är naturligtvis att man stöder den relativt ovanliga önskan om återförvisning till utskottet; då skulle ett beslut kunna fattas inom förhållandevis kort tid. Jag vill slutligen understryka vad Arne Pettersson sade, nämligen att det är ganska barockt att man, när man på olika sätt försöker stödja fritidsverksamheten med mycket höga insatser av pengar och mänskligt arbete, på ett sådant här väsentligt område skall ta bort något som redan existerar för att en vacker dag kanske behöva bygga upp något som kommer att kosta statskassan och skattebetalarna betydligt mer pengar.

Herr talman! Jag tror det var Ivar Lo-Johansson som sade att minnet skapar historia. Det gör det alldeles tydligt för Bo Siegbahn också när han vill ikläda folkpartiet rollen av förbudsivrare när det gäller banditspelet. Det finns anledning att friska upp minnet på Bo Siegbahn, vilket jag fick göra även under novemberdebatten, där han ville göra gällande att det var folkpartiet som ville förbjuda och frågade hur det kunde stämma med en liberal uppfattning. Men, Bo Siegbahn, vi var ju alla överens i utskottet, även moderaterna. Det som skilde oss åt i beslutsfrågan var tidpunkten för ikraftträdandet, märkvärdigare var det inte. Den här frågan har varit uppe till behandling i riksdagen under en följd av år. Riksdagen gjorde en beställning till 1972 års lotteriutredning, och lotteriutredningen lade fram förslag. Utredningen föreslog inte något totalförbud. Men det fanns bland många remissinstanser de som förordade det. Jag skall bara dra några av dem: Statens ungdomsråd, Handikappförbundets centralkommitté, Riksförbundet Hem och skola, Pensionärernas riksorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Hotelloch restauranganställdas förbund och Centerns ungdomsförbund. Nå, det var flera remissinstanser som yrkade på att man på olika sätt skulle införa skärpningar på spelet totalt, inte bara på restaurangspelet. Men de av mig uppräknade remissinstanserna ville ha ett totalförbud. I november, när riksdagen behandlade den här frågan, framfördes likartade synpunkter av Arne Petterson och andra. Nu har Arne Pettersson yrkat på återremiss, och när något nytt har framkommit i en fråga skall man självklart medge återremiss. Då frågar man sig: Har det framkommit några nya förhållanden under tiden från november månad till nu? Det är naturligtvis riktigt, som Arne Pettersson säger, att det har kommit mycket snö och att snöröjningen har kostat mycket pengar för folkparkerna. Det håller jag gärna med om. Folkparkernas ekonomi är väl allmänt känd. Jag håller till fullo med Arne Pettersson i hans värdering av folkparkernas insatser på det kulturella området. Men ett enhälligt utskott anser att det under de månader som gått sedan vi tog det förra beslutet inte har framkommit något nyss som ger anledning till att ånyo pröva den här frågan. Herr talman! Jag yrkar avslag på återremissyrkandet och bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Sven G. Andersson har velat undervisa mig i historia. Det är naturligtvis en mycket legitim uppgift, men jag kanske får hjälpa till och bidra även till Sven G. Anderssons historiebildning. Det är väl ändå riktigt att vi i moderata samlingspartiet alltid har varit emot förbud av den här typen. Det är ju en helt annan sak att vi i utskottet under det oerhörda folkpartistiska — eller jag kanske skall säga Sven G. Anderssonska — trycket med massvis av argument, entusiasm och kanske fanatism har ansett oss — i tradition med vad man ofta gör — inte vilja riva upp ett redan fattat beslut, även om vi inte var med på det den gången. När jag talar om folkpartiet vill jag säga att jag är litet imponerad av hur återväxten i folkpartiet ser ut, efter att nyss ha hört herr Bergdahl tala om att vi skall ha förbud — vi nöjer oss med det här lilla förbudet mot tobaksreklam och liknande nu, men vi kommer att kräva mycket mera. Det är alltså väl sörjt i folkpartiet för att man också i framtiden skall få en ”sann liberal anda”. Sven G. Andersson säger att man i höstas var överens i utskottet och att det bara var tidpunkten för ikraftträdandet som den moderata reservationen gick ut på. Ja, det är riktigt. Men avsikten med att man skulle uppskjuta ikraftträdandet var just att man skulle få tillfälle att ompröva frågan beträffande 25-öresbanditerna. Det fick man således inte. Därför har vi i utskottet ansett att det är utskottstradition att inte gå emot sitt eget utskott så här kort tid efter ett tidigare beslut. Men det kan ju inte betaga riksdagen rätten att inta en övergripande ståndpunkt i den här frågan. Jag tycker fortfarande att den inte särskilt angenäma men nödvändiga utvägen är att yrka återremiss, alternativt stödja den motion som jag yrkat bifall till och som inte Sven G. Andersson nyss avstyrkte. Han kanske delar den uppfattning som jag uttryckt i den motionen.

Herr talman! När Sven Andersson pläderar för utskottets hemställan framhåller han att det inte finns några nyheter. Det har visst tillkommit nyheter sedan vi förra gången diskuterade den här frågan! Det kan ju också finnas andra skäl. Sven Andersson citerade Lo-Johansson, som på ett ställe skriver att ju fler år som går, desto mer tid för eftertanke behöver man. Jag tror att det kan vara skäl nog att återremittera detta ärende till näringsutskottet, så att herrarna får tid för eftertanke. Men låt inte åren gå, för då tar det ännu längre tid. Utskottets talesman åberopade också diverse remissinstanser som såvitt jag minns i huvudsak av sociala skäl var emot den totala verksamheten med enarmade banditer. Men, Sven Andersson, nog är väl det att sila mygg och svälja kameler? Jag kan gå in i tobaksaffären tvärsöver gatan och för 100 kr. köpa en lott som ger mig chans att vinna 700 000 kr. Överskottet på den verksamheten skall gå till att sprida och skapa förutsättningar för kulturell verksamhet. Det accepteras. Jag kan spela på V-65 och vinna 1 miljon, 2 miljoner, 3 miljoner. Jag kan satsa tusentals kronor på det — det får man göra. Penninglotteri och tips omsätter tiotusentals miljoner varje månad. Bingon är en miljardaffär. Totalt spelas det, Sven Andersson, här i landet för några miljarder — öppet, och det tycker jag om. Men att man skulle spela med 25-öringar och kunna vinna en femma — det skulle kunna ha sociala vådor! Det måste ha varit avsikten att visa med hänvisningen till remissinstanserna. Ta och spotta ut kamelen!
Herr talman! Om jag inte har yrkat avslag på den motion som Bo Siegbahn yrkade bifall till så gör jag det nu, så. är det avklarat. Det kanske ändå är så, Arne Pettersson, att det behövs tid för eftertanke. Det är trots allt bara några månader sedan vi fattade det här beslutet. De remissinstanser som jag åberopade hade inte synpunkter på de sociala konsekvenserna, utan för dem var det en kontrollfråga. Det är också den bedömning vi tidigare gjort och fortfarande gör i näringsutskottet: Det är här en kontrollfråga. Jag sitter med i lotteriutredningen, så jag tror mig ha rätt hyggliga kunskaper om det här. Det var några av folkparkerna — folkparken i Malmö, Liseberg och Gröna Lund — som hade egna automater. Folkparkerna i landsorten hade ofta inhyrda automater. Så var det åtminstone i parken i Örebro m.fl. parker. Lotteriutredningen har gjort en rätt grundlig utredning av detta, så det finns bra med material om det. Men eftersom vi har hållit på och dragit den här visan år efter år tänkte jag att vi i dag skulle kunna göra debatten något så när kort. Därför, herr talman, vill jag nu avsluta den här diskussionen med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på återremissyrkandet.

Herr talman! Per Bergman har frågat mig om regeringen är beredd att lämna en redovisning av sina planer för statens medverkan till goda förutsättningar för svensk bilindustris framtid. Bilindustrin är av stor betydelse för Sveriges framtid som industrination och för en fortsatt utveckling av vårt välstånd. Enligt min mening är det angeläget att de svenska bilindustriföretagen kan vidmakthålla och befästa sin ställning som framgångsrika bilproducenter i internationell konkurrens och därmed skapa inkomster, sysselsättning och tillflöde av utländsk valuta. Den svenska bilindustrin har att tävla med stora utländska bilindustriföretag. Konkurrensen är hård, inte minst i fråga om personbilar. För att kunna överleva på lång sikt måste svensk bilindustri bedriva en intensiv utvecklingsverksamhet. Detta gäller framför allt personvagnssidan som nu är särskilt i blickpunkten. Nya modeller och modellvarianter måste utvecklas som bl.a. tillgodoser kraven på säkerhet, bränsleekonomi och skonsamhet mot miljön. Produktförnyelsen kommer därför att behöva vara mer genomgripande än tidigare. Nya material kommer att användas för att minska bilarnas vikt och bränsleåtgång. Utvecklingskostnaderna för att ta fram nya bilmodeller och nya komponenter kommer att öka och ställa krav på stora finansiella resurser. Jag är medveten om att svensk bilindustri står inför stora kraftprov inför 1980-talet. Det var därför beklagligt att de försök som under senare år har gjorts att förstärka den svenska bilindustrins struktur har varit resultatlösa. Nya initiativ måste nu tas i syfte att stärka bilindustrins framtidsutsikter. Det finns emellertid för den skull inte anledning till brådstörtade åtgärder från statens sida. Det är enligt min bedömning dessutom ytterst osannolikt att någon enkel, slutgiltig lösning på bilindustrins långsiktiga problem står till buds. Regeringen avser att föra en politik som syftar till att skapa goda tillväxtbetingelser för svensk industri i allmänhet och därmed också bilindustrin. Den förstärkning av företagens ställning som skett under år 1978 är f. ö. till stor del ett resultat av de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtogs under åren 1977 och 1978. Kompletterande industripolitiska åtgärder kan komma att behöva vidtas, men jag vill betona att bilföretagen själva och deras intressenter i första hand har ansvar för branschens utveckling. Enligt min bedömning, som jag delar med bilindustriutredningen, bör de svenska bilföretagen på vissa områden kunna samarbeta med varandra och bygga ut sitt samarbete med utländska biltillverkare, bl.a. i syfte att reducera utvecklingskostnaderna. Det bör också finnas goda förutsättningar till ett nordiskt industriellt samarbete om komponenter och material till bilar. Bilindustrins utveckling måste fortlöpande följas och analyseras i samråd mellan samhället, företagen och de anställda. För att ge detta samråd en fast form kommer jag inom kort att föreslå regeringen att ett branschråd för bilindustrin inrättas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill på förhand be om ursäkt för att jag kan komma att bli något osammanhängande i mina kommentarer till svaret. Jag hade nämligen räknat med att det skulle dröja en eller två timmar innan jag fick det, och den tiden skulle jag ha använt till att göra läsbara noteringar för mina kommentarer. Jag befarar att de noteringar jag nu har knappast är läsbara ens för mig själv, men jag skall trots allt försöka att klargöra min reaktion på det svar som statsrådet har lämnat. Vid läsningen av svaret finner man att det är snyggt och prydligt och väl genomtänkt fram till s. 2, första meningen på andra stycket. Efter den meningen upplöses svaret i en rad gammalliberala funderingar om hur näringslivet bör fungera, och det utmynnar i söndertrasade tankar som på intet sätt ger besked om vad regeringen tänker göra eller vad regeringen tycker att man bör göra för att klara svensk bilindustrins framtid. Men de här tankarna är kanske svarets egentliga innehåll, och jag skall kommentera några av de meningar som står på s. 2. Där står t.ex.: ”Det finns emellertid för den skull inte anledning till brådstörtade åtgärder från statens sida.” Självfallet bör man aldrig handla brådstörtat. Man skall naturligtvis undvika det, för panik är ju inte bra. Men vi har under många år vetat vad som är att vänta när det gäller bilindustrin i vårt land och i andra länder. Vi vet vilka krav som kommer att ställas på bilarna framöver. Vi har ju nu tillgång till data, och vi har mätbara regler som är uppställda för den marknad bilarna skall säljas på. Amerika har på den punkten varit föregångare och ställt upp krav som alla biltillverkare världen runt försöker finna möjligheter att uppfylla, så att de kan sälja sina bilar någon gång i mitten på 1980-talet och därefter. Inom svensk bilindustri har man på samma sätt tagit flera livskraftiga initiativ för att kunna bemästra de framtida svårigheterna och för att skapa nödvändiga resurser för att klara den kommande utvecklingen. Dessa försök har man som bekant inte lyckats genomföra — tyvärr. Den diskussion som förts har varit mycket öppen, och det får vi nog tacka Volvo för. Volvo är ett unikt företag också i det avseendet att det har en ovanlig öppenhet gentemot offentligheten när det gäller företagets förutsättningar, betingelser och grunder för vad som gäller för dess framtida verksamhet — det hade varit skönt om vi hade haft samma öppenhet inom andra företag i det här landet. Volvo har alltså gett oss möjligheter att bedöma vad det är som krävs av bilbranschen och av olika parter i sammanhanget. Vi vet således var bristerna ligger. Vi behöver inte diskutera vilka motorer, transmissioner och allt vad det heter som skall till för att möta de kommande kraven, utan vår roll är rätt enkel. Från den utgångspunkten att alla bedömare inom branschen och allt branschkunnigt folk har talat om för oss vad som gäller är det nu alltså pengarna och finansieringsmöjligheterna som fattas. Det är i det avseendet staten bör komma in och ge ett besked. Nästa mening i svaret lyder: ”Det är enligt min bedömning dessutom ytterst osannolikt att någon enkel, slutgiltig lösning på bilindustrins långsiktiga problem står till buds.” Den meningen får man kanske betrakta som ett olycksfall i arbetet. Jag trodde först att det var ett citat ur Grönköpings Veckoblad som jag läste, men tanken är kanske att meningen skall citeras av Veckobladet. Det verkar som om statsrådet påverkats av sitt nya umgänge här i Stockholm, för på västkusten finns det ju ingen som tror att det finns några enkla eller slutgiltiga lösningar på bilindstrins problem — jag förstår inte vem det är som har kunnat tänka en sådan djupt enfaldig tanke. Frågan är självfallet mycket komplicerad. Även om statens och samhällets roll kan vara enkel, så är själva huvudfrågan mycket komplicerad. Effekterna av de åtgärder som diskuteras är också mycket osäkra för framtiden. Men det innebär inte att man skall underlåta att handla. Någon slutgiltig lösning på problemen finns alltså inte, men det finns en lösning för de närmaste åren framöver —den saken är absolut klar. Det står att i första hand intressenterna — och det är då aktieägarna om jag kan tyda det här språket rätt — skall svara för utvecklingen. Det är klart att de har ett stort ansvar. Intressenter av olika slag har ju dokumenterat sin syn på hur det här skall skötas. Men de har satt krokben för praktiskt taget alla andra som har haft ett intresse: staten, kommunerna, anställda av olika kategorier och företagsledningar. Därför har det inte funnits någon möjlighet att med intressenternas hjälp finna praktiska lösningar på de här problemen. Det är då man tycker att staten kunde ta på sig rollen att ge ett besked och säga att den är villig att släppa till resurser. Man frågade en gång och fick ett svar som födde Norgeavtalet som sedan sprack. Nu ger det statsråd som i dag har hand om frågorna samma svar, och det tycker jag är mycket beklämmande. Statsrådet stöder sig på det som kallas bilindustriutredningen.Ordet kan missbrukas, men utredning är det ju inte fråga om. Det är någonting avsomnat och överspelat. Man sade bara att frågan skall analyseras, att man skall se på saken och informera sig. Man skall fortsätta att vara åskådare. Det finns några funderingar som statsrådet har tagit upp och som jag hyser betänkligheter mot, nämligen detta att man kan tänka sig ett samarbete med utländska biltillverkare. På den punkten bör man vara ytterligt försiktig. Vi vet ju att de svenska bilindustrierna är små i jämförelse med de utländska. Och samarbete när man är liten är sällan bra. Vi vet också, och det är rätt okänt, att vi i vissa avseenden är stora. Volvos 240-serie är en stor serie, jämförd med serierna i alla internationella bilföretag. Och det är en märklig sak. Det är klart att de andra bilföretagen har många komponenter som ingår i de olika bilserierna, men som bilmodell är 240-serien en mycket stor serie och utgör ett gott underlag för utveckling av denna speciella typ. Det finns ju i Sverige tekniskt kunnande, teknisk fantasi och vilja till utveckling på det här området som står sig gott i utländsk konkurrens. I vissa avseenden ligger man före, men man saknar vad de andra har: de ekonomiska resurserna. Eftersom den svenska bilindustrin inte själv kan få fram dessa resurser tycker jag, och många med mig, att det är samhällets gemensamma sak att ta fram resurserna och detta just för att trygga sysselsättningen inom de verksamheter som utgör bilindustrin. Sedan står det i svaret att det finns ”goda förutsättningar till ett nordiskt industriellt samarbete”. Jag vet inte med vilket mått man mäter, men just nu kan man inte kalla förutsättningarna för goda. Jag vill inte säga att de är dåliga, men goda är de i varje fall inte just nu, fast vi trodde ett slag att de var det. Nu säger statsrådet att man skall tillsätta ett branschråd. Det är också att ta till, eftersom det endast rör sig om två företag. Detta branschråd skall följa utvecklingen och analysera den, så att man på åskådarplats kan följa spelet. Det intressanta är emellertid vad regeringen anser bör ske för att den svenska bilindustrin skall ha en framtid. Vi vet, som sagt, vad det gäller, vi vet att det krävs ett utvecklingsarbete som kostar mycket pengar. Biltillverkningen i Sverige är för liten för att, i konkurrens med utlandet, nu bära de mycket höga utvecklingskostnader som behövs för att klara de nya kraven på 1980-talet beträffande bränsleåtgång, avgaser, buller och säkerhet. Detta kräver ekono miska resurser, och här bör alltså staten kunna ställa upp. Frågan berör ju inte bara Volvo i Göteborg, eftersom endast en mindre del — ca 16 000 personer — är anställda där. Jag ber om ursäkt för att jag bara talar om Volvo, eftersom resonemanget också gäller Saab, men det är klart att man helst talar om det som ligger en närmast om hjärtat. Volvo har ett 30-tal företag runt om i landet i 20 kommuner från norr till söder — från Umeå och ända ner till Olofström: i Arvika, Hallsberg, Bengtsfors, Skövde, Eskilstuna, Malung, Lindesberg, Trollhättan osv. Och det rör sig om 60 000 anställda i dessa olika företag. Lägger man sedan till Saab kommer man upp till ett stort antal människor. De här företagen har inte besvärligheter i dag. De går bra nu. Det kan svänga snabbt, eftersom valutorna kan ändras snabbt — det skall vi ha klart för oss. Men just nu går de bra, och de säljer också för ganska lång tid framöver. Det är alltså ingen akut situation, och det rör sig inte om krisföretag. Det är livskraftiga företag med vilja i sig och uppslutning från alla i företagen — bortsett från de s.k. intressenterna som spelar egendomliga roller i sammanhanget. Men alla andra berörda ställer upp och tror på företagens framtid. Det som nu gäller för oss är att vi måste se till att ställa upp med det som företagen själva inte kan ställa upp med men som behövs för att åstadkomma en god utveckling av svensk industri. De här företagen har inga bekymmer nu. Det är inte inom bilindustrin som det är inom många andra områden i svenskt näringsliv, där det måste göras brådstörtade insatser, där man handlar i panik för att rädda sysselsättningen när företagen står på ruinens brant — där man inte har goda framtidsutsikter och egentligen har svårt att formulera sådana motiv för att fylla upp sysselsättningen. Här har man en framtidsindustri. Man har teknisk kompetens, fantasi och vilja till utveckling — men man saknar de ekonomiska resurserna för att kunna vara med i framtidens produktion och försäljning av bilar. Det är fråga om 1980-talets slut, men besluten måste fattas nu. Det är nämligen nu man måste veta att man kan satsa på en utveckling. Med hänvisning till det anförda vill jag fråga statsrådet: Är det bara ett branschråd, som skall skaffa sig kunskaper för att tillgodose nyfikenheten hos regeringen och andra om vad som händer, som behövs? Är det inte tvärtom så att man måste kunna ge besked om en viljeinriktning: Vi ställer upp! Är regeringen beredd att släppa till pengar för att kunna vara med och finansiera framtida bilindustri i Sverige?

Herr talman! Om det råkar vara så att man både är ledamot av den här kammaren och har levt inom svensk bilindustri sedan slutet av 1940-talet, är det svårt att undvika att ta till orda i den här debatten. Det är glädjande att konstatera att det, såvitt jag förstår, råder enighet mellan industriministern ochPer Bergman om bilindustrins stora betydelse för Sverige. Den har inte alltid varit lika klar för alla. När jag kom in i hanteringen i slutet av 1940-talet klappade äldre bilhandlare, som representerade de stora importerade märkena, mig på axeln och sade: Käre vän, den där lilla smedjan på Hisingen skall du inte satsa din framtid på. — Den där lilla smedjan på Hisingen och smedjan i Södertälje har sedan av egen kraft utvecklats på ett sätt som gör att det är berättigat att tala om att de nu är nyckelindustrier med mycket stor betydelse för vår framtid som industrination. Låt mig börja med att stryka under att det särskilt är på den tunga sektorn — på lastvagnssidan — som det etablerats en konkurrenskraftig svensk bilindustri. Den har vuxit fram i en hård konkurrens —- även inhemsk sådan. Vi skulle aldrig ha haft också den andel av världsmarknaden —och den börjar bli ganska stor — som Scania och Volvo i dag tillsammans har, om man inte hade haft också den interna konkurrensen. Jag skulle också, även om det är att tala ännu mer i egen sak, vilja erinra om att bilar och bilindustri inte bara är produktion utan också, som det numera heter, marknadsföring. Förr i världen kallade vi det bara försäljning. Även på den punkten har en utveckling ägt rum som i vissa avseenden är enastående i världen — en utveckling där man har byggt samman en bra produkt med en bra service, ett sätt att ge konsumenten trygghet i användningen. Även i det avseendet har vi, som sagt, i långa stycken varit internationellt ledande. Att det nu är självklart att vi skall gå vidare och att man därvid har anledning att uppmärksamma även den finansiella sidan av saken tycker jag är riktigt. Men det kan väl ändå i detta sammanhang erinras om att det inte alltid varit lika självklart att man från samhällets sida skulle tillhandahålla kapital. Jag var med om att provköra PV 444 på San Franciscos backiga gator på våren 1955. När man senare under året inom Volvo, med Assar Gabrielsson i spetsen och efter ledningsskiftet med Gunnar Engellau beslöt sig för att satsa på den amerikanska marknaden var det inte med stöd av kapital från samhället. Tvärtom ansåg den dåvarande regeringen att det var ett mycket äventyrligt företag, som man förvisso inte borde stödja ens med krediter. Det är ju skönt att man har tänkt om även i det här avseendet. Jag har ett direkt önskemål att framföra, som väl inte är nytt för industriministern, eftersom det har aktualiserats i några olika sammanhang av den samlade biloch motorbranschen, nämligen att man nu från statsmakternas sida tar ansvaret för en samordning av både befintliga och tilltänkta lagar och förordningar på detta område. Vi kan inte fortsätta, som vi har gjort hittills, att fatta beslut som är så dåligt samordnade. Det finns exempelvis klara samband mellan krav på säkerhet, avgasrening, bensinförbrukning osv., som gör att sådana frågor inte kan lösas oberoende av varandra. Jag tror att det vore riktigast att försöka samla alla ärenden som berör denna viktiga industri och denna betydelsefulla marknad under någon ansvarig befattningshavare i kanslihuset. Om det nu aviserade branschrådet kan få bli upptakten till en sådan ordning, är det väl att hälsa med tillfredsställelse. Jag vill dessutom understryka att utöver kravet på samordning inom vårt land mellan olika bestämmelser kräver denna utomordentligt internationella bransch även samordning i förhållande till internationella bestämmelser. Svensk bilindustri är, även om den är förhållandevis stor i Sverige, dock den bilindustri som har den minsta hemmamarknaden. Det är alltså på exportmarknaderna som vi skall klara den svenska bilindustrins framtid, och därför måste vi inordna oss i det stora internationella sammanhanget. Vi kan inte leva med föreskrifter och bestämmelser som är skräddarsydda enbart efter vår egen högst individuella uppfattning.

Herr talman! Sven-Olov Träff berörde ett problem som vi ju ofta stöter på i vårt mycket komplicerade samhälle — oftare ju mer komplicerat det blir och ju flera komponenter som är verksamma på ett och samma område. Det gäller ingredienser i en helhet, som ändå av arbetsmässiga skäl måste behandlas sektorvis inom olika departement, verk, organisationer osv. Samtidigt har man behov av att sammanföra dem ”på tvären”, så att de inte motverkar varandra och så att inte enögda beslut träffas. Detta gäller naturligtvis också inom bilindustrin liksom i sättet att beakta miljöproblem, frågor om bränsleekonomi och liknande. Jag håller helt med Sven-Olof Träff om att det är önskvärt och behövligt att sådana synpunkter samordnas, men samtidigt kan man konstatera att det är ganska svårt att genomföra. Låt mig också säga, att bilbranschrådet naturligtvis inte kan lösa Volvos eller Saabs problem. Vi har inga överdrivna föreställningar om det och kanske inte heller om möjligheterna att få tillgång till företagens innersta tankar genom ett sådant organ. Men det är mycket som man ändå skulle kunna klarlägga genom ett bilbranschråd. Man kan studera efterfrågeutvecklingen i Sverige och i utlandet. Man kan studera och sammanföra information om konkurrentföretagens åtgärder. Och man kan bland mycket annat i ett sådant branschråd, där olika intressenter skall medverka — jag kommer att för Per Bergman strax uttolka begreppet intressenter, som han nyss hade fått om bakfoten — diskutera lagstiftning om bränsleåtgång, säkerhetsföreskrifter och avgasrening, regler för typgodkännande och många andra saker. Jag läser just nu i själva verket innantill i ett preliminärt utkast till instruktion, vilket visar att vi har varit inne på samma tankegångar som Sven-Olov Träff. Låt mig sedan övergå till att bemöta Per Bergman. Han tyckte, efter att ha instämt i min inledande beskrivning av situationen, att det var närmast Grönköpingsmässigt att över huvud taget fastslå att det inte finns enkla lösningar och inte heller några slutliga lösningar, varefter han snabbt övergick till att själv anvisa enkla lösningar. Vi vet ju precis vilka krav som kommer att ställas, sade han, och det finns ju en mycket enkel lösning av statens roll i sammanhanget. Jag anser inte det. Men innan jag går över till att diskutera det, vill jag beröra Per Bergmans resonemang om begreppet intressenter, som han uppfattade som liktydigt med aktieägarna. Ja, de är förvisso intressenter, och legitima intressenter, men självklart är också facken inom bilindustrin intressenter. Jag trodde det var ganska självklart att man lade in dem i begreppet. Det finns också andra intressenter, underleverantörer t.ex., som starkt berörs av utvecklingen. Men när det gäller de här bedömningarna inom företagen är det naturligt att det är de inom företaget befintliga intressenterna som i första hand medverkar. Nåväl, Per Bergman är också på ett annat område klar med sin bedömning och sina rekommendationer. Han varnar nämligen bilföretagen och regeringen för samarbete med utländska tillverkare.

Det är därför ingen slump att de svenska bilföretagen redan i så hög grad samverkar med utländska tillverkare. I själva verket kan man iaktta en stigande tendens ute i Europa till att också bilföretag, som är mycket större än de svenska, samverkar i skilda avseenden för att stärka sin effektivitet. Det här är väl ett uttryck för det enkla förhållandet att vi riksdagsmän och departementstjänstemän i själva verket inte har någon djupare inblick i dessa förhållanden. Det är ju rätt naturligt att det hos företagen själva finns en annan och djupare kunskap och större inlevelse i deras egna problem, men det betar oss naturligtvis inte ansvaret för att följa utvecklingen och noga observera den. Företag är som bekant inte ofelbara. Men det är naturligt att lägga initiativet och det primära ansvaret på företagen själva — i detta fall för personbilstillverkningen, eftersom det är den vi främst diskuterar. Om lastbilstillverkningen kan man säga att dess hälsa är så stark att den tiger still f. n. Personbilsföretagens egen bedömning av vad de har för behov måste som sagt vara det primära. Läget är ju det, Per Bergman, att båda företagen f. n. går bra. Per Bergman vitsordade det själv. Deras ekonomi är hygglig. Saab har nyligen uppvisat ett starkt bokslut och gått ut med en betydande nyemission, som kommer att tillföra företaget ytterligare riskvilligt kapital. Också Volvo har såvitt jag förstår en mycket stark likviditet. Företaget seglar i medvind nu: försäljningen ökar och lönsamheten är skaplig. I ett avseende har man kanske icke så mycket tid på sig. Om man nämligen vill framlägga förslag inför bolagsstämman i maj, är där en tidslimit. Men det är angeläget att betona — också för att inte skapa några onödiga orosstämningar — att de båda bilföretagen inte sitter i sjön. De har i det här läget deklarerat att de icke nu anser fusioner aktuella. De har vidare i nuvarande läge icke begärt statens medverkan till sin finansiering — det har således icke heller Volvo gjort. Regeringen har haft kontakt med dem, men de har inte framställt några krav. Vi har emellertid genom statsministern och på annat sätt offentligen deklarerat att regeringen är beredd till insatser, om sådana visar sig behövliga, men vårt ingripande har som sagt icke begärts. Vad är det som nu bör ske? Det frågade Per Bergman avslutningsvis. Jo, en utveckling — en utveckling som kostar mycket pengar. Vi är helt ense om detta. Vad vi inte är ense om är huruvida staten oombedd skall flåsa fram med erbjudanden för att visa hur alert man är. Vi avvaktar primärt Volvos egen bedömning.

Herr talman! Statsrådet säger att Volvo inte har begärt några pengar, och han gav själv tidigare i sitt anförande förklaringen till varför Volvo inte gjort det. Företaget är inte nödlidande och vill inte heller i debatten ge sken av att vara det. Men att Volvo behöver pengar trodde jag att statsrådet visste, och Volvo behöver mycket pengar. De anvisningar som de som normalt kallas för intressenter har gett visar kanske en väg, men jag vet inte om den kommer att föra tillräckligt långt. På den punkten kan man ha olika meningar, men jag är mycket tveksam till det, eftersom det blir dyrt. Vad det som figurerar i debatten innehåller kommer väl att klarläggas någon gång i maj. Jag tror inte på de möjligheterna, som kanske är de enda som återstår, utan jag anser att det måste till andra saker. Volvos företagsledning har alltså inte begärt några pengar. Men eftersom statsrådet försöker — och det är jag väldigt glad för — ta med facket bland företagets intressenter skulle han vara uppmärksam på dess diskussioner. Det är mycket grundliga diskussioner som visar att fackets medlemmar inom bilbranschen har en kompetens och kunnighet som är beundransvärd. Det är kvalitet på deras analyser, och där finns krav på att staten skall gå in. De anställda är alltså ointressanta för statsrådet i det avseendet, men han borde inte vara tveksam om att det på den punkten finns ett önskemål om statlig assistans. Staten borde visa något intresse och inte klanta till det varje gång känsliga frågor skall tas upp. Det gjorde man förra gången det kom ett brev från Pehr Gyllenhammar. Då började man peta i de sår som uppkommit när det gällde fusioner. Frågan om Volvo och Saab är känslig. Man behöver inte gå på handelshögskolan för att begripa att det i och för sig kan vara riktigt med en sammanslagning av Volvo och Saab, både på lastbilsoch personvagnssidan. Men det är ju så här i livet, för att tala idrottsspråk, att det följer regelboken. Men de flesta och de bästa målen görs inte efter regelboken — så är det på idrottsplanen och så är det även inom näringslivet. Därför tror jag att man inte skall prata om den här biten i dag, även om den i och för sig teoretiskt kan förefalla riktig och kanske kan bli något i framtiden — men därom vet vi väldigt litet. I dag är det inte aktuellt, och det stör och förstör snarare än det är positivt. Jag har inte talat om enkla lösningar utan sade att här fanns inga enkla lösningar. Men från statens och samhällets sida är det skäligen enkelt. Nu har så många resonemang, så mycket kunskap och information utkristalliserats att vi vet att det bilindustrin behöver, men inte själv kan skaffa, är god finansiering. Där kan samhället ställa upp. Det är ett skäligen enkelt ställningstagande. Hur det sedan skall utformas i praktiken kan bli komplicerat, men själva grundställningstagandet är enkelt, och det måste väl ändå statsrådet erkänna. Jag är också rädd för det resonemang där man isolerar personbilssidan. Man säger att lastbilssidan går bra. Ja, den går bra i dag. Vi har haft speciellt goda materiella förutsättningar för att utveckla lastbilsindustrin. Det var inte så mycket privat fantasi som skapade den biten, utan det var den svenska marknaden som skapade den svenska lastbilen, vilken sedan blev en konkurrensartikel på en större marknad. Men nu är de ute efter oss. Vi vet alla att konkurrensen kommer att hårdna mycket på lastbilssidan, och det är därför farligt att lockas av de kortsiktigt gynnsamma resultat som i dag kan noteras och tro att de kommer att vara bestående. Skilj inte på lastbilar och personbilar! Skilj inte ut de bitar ur företagen som vid olika tillfällen kan vara bra eller dåliga! Man har under företagens utvecklingstid haft olika bitar — personbilar, lastbilar, andra artiklar —att tillverka som ibland gett goda, ibland dåliga ekonomiska resultat. Vid former av samordning skall inte företagen få lov att plocka russinen ur kakan. Det vill jag bestämt varna för och fästa uppmärksamheten på. Den ambitionen finns självklart bland dem som är intressenter. Men på den punkten måste samhället ta till hårda nypor. Beträffande den utländska medverkan i utvecklingen är det alldeles klart att en rad artiklar köps utifrån när man jobbar med samma saker, och det skall inte sättas några gränser för detta. Det viktiga är att vi är rädda om de tunga bitarna inom biltillverkningen där vi, genom vår mekaniska industri, tack vare kunskap, fantasi och yrkesskicklighet, som ger goda arbetsinsatser och god ekonomi, har speciella förutsättningar att vara med och konkurrera och utveckla. De bitarna skall vi inte avstå till de stora mäktiga företagen i utlandet och på det sättet låta våra bilföretag bli ihopsättningsfabriker. På det området kan vi inte konkurrera, där är de andra skickligare än vi. De har också ett helt annat sätt att se på arbetsmiljö, arbetsvillkor och lönesättningar. Men på de områden där det fordras kompetens har vi en god grund att bygga på, och därför skall vi vara försiktiga när vi hanterar frågan om samarbete med utländska företag.
Herr talman! Efter Per Bergmans andra inlägg finns det inte mycket vi har kvaratttvista om. Vi tycks vara ense om det mesta, låt vara att jag inte känner mig kompetent att utfärda så bestämda uppgifter om vad vi inte är skickliga på som Per Bergman nyss gjorde. Den dom han fällde över de svenska sammansättningsfabrikerna kan han få stå för ensam. Men i övrigt är vi ense om det mesta och särskilt om det som Per Bergman sade om att grunden är enkel. Ja, grundåskådningen är enkel, nämligen den att Sverige inkl. dess statsmakter mycket målmedvetet skall bevaka och satsa på att behålla svensk bilindustris utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Men Per Bergman sade också att sättet att göra det kan vara komplicerat. Just Nr 94
Herr talman! Jag känner mig inte alls ensam i bedömningen av ett eventuellt samarbete med utländska företag. Jag tror också att statsrådet Huss, om han ytterligare begrundar frågorna och undersöker dem, kommer att finna att det finns ett stort sällskap som tycker ungefär likadant.
Herr talman! Karin Ahrland har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att svenska medborgare i fortsättningen inte skall avvisas vid Polens gräns. År 1974 ingicks ett viseringsfrihetsavtal mellan Sverige och Polen. Detta avtal har väsentligt underlättat resandet mellan länderna. 1978 reste sålunda 85 000 svenskar till Polen och 35 000 polacker till Sverige. Avtalet ligger också helt i linje med slutakten från den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen i Helsingfors 1975. I denna åtar sig de deltagande staterna att underlätta ökad rörelsefrihet och friare kontakter över gränserna. §4 i viseringsfrihetsavtalet ger vardera landet rätt att avvisa den andra statens medborgare, förutsatt att det föreligger sådana skäl ”som anges i statens lagar och författningar”. Polska myndigheter har med stöd av denna paragraf avvisat ett antal svenskar, huvudsakligen sådana som tidigare varit polska medborgare. Med hänsyn till den vikt regeringen tillmäter saken vill jag lämna några uppgifter om frågans bakgrund. Utvecklingen i Polen i slutet av 1960-talet ledde till att tusentals polska medborgare av judisk börd lämnade landet. De erhöll i regel utresetillstånd på villkor att de avsade sig sitt polska medborgarskap. Flertalet reste till Israel. Ca 3 000 kom till Sverige och bosatte sig här. De flesta av dem är nu svenska medborgare. Det har under senare år visat sig att många av dessa f.d: polska medborgare, trots viseringsfrihetsavtalet, inte medges inresa i Polen utan avvisas vid gränsen. Några förklaringar till avvisningarna har aldrig getts. Det har också hänt att de avvisade utsatts för nedsättande behandling av gränspolisen. Svenska regeringen har i olika sammanhang skarpt reagerat mot dessa avvisningar. Vid alla kontakter på regeringsnivå som ägt rum under senare år har de påtalats från svensk sida under hänvisning till att de strider mot viseringsfrihetsavtalets anda. Det förhållandet att det till allra största delen är personer av judisk börd som avvisas har i Sverige skapat intrycket att en viss 9” Dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin tog vid sitt besök i Polen i april 1978 upp frågan på högsta nivå och bad att de polska myndigheterna skulle lämna en förklaring till avvisningarna i varje enskilt fall då detta begärdes från svensk sida. Fälldin sade sig samtidigt vara medveten om att ett ganska stort antal polska medborgare avvisats vid den svenska gränsen med hänvisning till 19 § i utlänningslagen. De svenska myndigheterna har alltid varit beredda att på polsk begäran redovisa skälen till dessa avvisningar. En motsvarande redovisning från polsk sida skulle alltså skapa ömsesidighet och väl svara mot viseringsfrihetsavtalets anda. Trots att vi genom vår ambassad i Warszawa efter varje för oss känd avvisning begärt en sådan redovisning, har de polska myndigheterna inte i något fall lämnat en tillfredsställande förklaring. Vi fortsätter enträget våra ansträngningar för att varje svensk medborgare skall få inresa i Polen, såvida det inte föreligger rimliga skäl, vilka är grundade ”i statens lagar och författningar”. Ambassaden i Warszawa hemställer regelmässigt hos det polska utrikesministeriet om omprövning av varje avvisningsbeslut som kommer till vår kännedom. I speciellt ömmande fall gör vi dessutom särskilda framställningar. Tyvärr har vi hittills endast i ett fåtal fall haft framgång i dessa ansträngningar. Särskilt beklagligt är att större tillmötesgående inte visats beträffande korta besök hos svårt sjuka släktingar. Tillämpningen av viseringsfrihetsavtalet har kommit att utgöra en belastning för våra förbindelser med Polen, som i övrigt är mycket goda. Som grannländer vid Östersjön har vi många gemensamma intressen, vilka för båda länderna är av stor och för bådas framtid avgörande betydelse. Herr talman! Det svensk-polska viseringsfrihetsavtalet har förvisso underlättat resandet mellan länderna. Detta är självfallet positivt. Jag måste dock samtidigt konstatera att avtalet i vissa avseenden fungerar otillfredsställande, vilket leder till friktioner. Som jag här redovisat har vi från svensk sida försökt komma till rätta med detta problem genom direkta kontakter med de polska myndigheterna. I den svenska debatten har också hävdats att viseringsfrihetsavtalet med Polen fungerar så dåligt att det bör sägas upp. Motiveringen har då varit att avvisningarna i praktiken innebär diskriminering av en bestämd grupp svenska medborgare och att det inte är moraliskt försvarbart att behålla avtalet i kraft. Inom regeringen har vi hittills ansett avtalets värde vara så stort, att vi inte velat överväga en uppsägning. Vi kommer dock att noga följa den fortsatta tillämpningen av avtalet.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, när det nu faktiskt kom. Det är bra att Hans Blix säger att regeringen lägger stor vikt vid den här frågan och lovar att noga följa den fortsatta tillämpningen av avtalet. Jag hade avsiktligt frågat vilka åtgärder utrikesministern är beredd att vidta. Jag utgick ifrån — och det visar sig också vara riktigt — att vi är eniga om att den svenska regeringen inte bör tolerera att svenska medborgare trakasseras i andra länder. Vi brukar över huvud taget inte tolerera antisemitism — det är det det är fråga om. Den här gången gäller det svenska medborgare, och då har vi enligt min mening både anledning och skyldighet att reagera skarpt. Jag kan instämma i att det var positivt att Sverige och Polen för fem år sedan kunde enas om att ta bort visumtvånget. Sådant underlättar internationellt samarbete och förståelse mellan folken. Men det måste vara en elementär förutsättning att ett avtal mellan stater gäller alla medborgarna i båda staterna. Lika litet som ett land kan föra krig mot en grupp medborgare i ett annat land, lika litet kan ett land tolerera att ett annat land behandlar olika medborgare i landet olika. Jag noterar att utrikesministern har samma uppfattning sonv jag i den frågan och att utrikesministern känner till att det ideligen händer att svenska medborgare avvisas. Jag har blivit uppringd av många svenska medborgare i södra Sverige som är födda i Polen och som drabbats av detta. Passpolisen i Ystad har bekräftat att det händer en eller ett par gånger i veckan. Somliga avvisas redan på båten i Ystad, andra tvingas återvända med samma fartyg när de försöker komma i land i Swinoujscie. Det rör sig ofta om människor som fortfarande har släktingar kvar i Polen. Jag kan erinra om att det i Helsingforsöverenskommelsen också talas om rätten till besök mellan familjemedlemmar i olika länder. Hans Blix och UD har så sent som i år publicerat en skrift där man erinrar om det. Vi vet nu hur det faktiskt ligger till. Hans Blix säger att regeringen kommer att fortsätta att bevaka tillämpningen av avtalet. Hur, på vilket sätt, kommer regeringen att fortsätta med det? Har herr Blix tänkt sig att kalla upp den polske 'ambassadören flera gånger, eller räcker det med att bara bevaka ärendet?
Herr talman! Det finns i princip två sätt på vilka man kan gå till väga beträffande ett avtal som man finner tillämpas på ett otillfredsställande sätt. Det ena är att häva avtalet. Det andra är att påtala bristerna i tillämpningen och försöka få till stånd en rättelse. Vi har alltså försökt, och försöker fortfarande, med den andra metoden. Vi påtalar de brister som vi möter i varje enskilt fall. Vi behöver då ha exakta uppgifter om hur avtalet tillämpas. Jag vill gärna tala om för Karin Ahrland att jag i en TT-intervju uppmanade i Sverige bosatta personer av polskt ursprung som vägrats inresa i Polen att kontakta utrikesdepartementet, så att vi får besked om att de har avvisats. Men vi vill också gärna höra av personer som tidigare har avvisats men sedan har släppts in. Vi vill ha en fullständig bild, både av den goda tillämpningen och av den mindre goda tillämpningen av avtalet. Jag vill också gärna nämna för Karin Ahrland att vi har noterat en annan detalj i tillämpningen som inte är tillfredsställande. Det är att resenärer till Polen ibland vid inresan får fylla i ett formulär som har karaktär av en viseringsansökan. Det är naturligtvis inte heller i enlighet med avtalets innebörd. Det är självfallet också allvarligt att personer som förlitar sig på avtalet men vid gränsen avvisas av orsaker som vi inte får några tillfredsställande förklaringar till har åsamkats dels kostnader för sin resa, dels en förödmjukelse. Jag kan bara utlova att vi kommer att följa hela tillämpningen av avtalet och i fortsättningen påtala missförhållanden. Vilken nivå och vilket tillfälle som är lämpligast tror jag det är bäst att regeringen får avgöra.
Herr talman! Det är bra att man uppmanar dem som har blivit avvisade att ta kontakt med utrikesdepartementet. Men jag vill påstå att många av dem inte vågar berätta det för det svenska utrikesdepartementet, då de trots allt vill försöka att återigen komma in i Polen. Har man på departementet över huvud taget funderat på att höra med passpoliserna? De får reda på avvisningarna, men behöver inte nämna vilka människor det gäller. Utrikesdepartementet bör ju kunna lita på passpolisens uppgifter.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att under pågående krig mellan Kina och Vietnam garantera säkerheten för den svenska personal som arbetar med Bai Bang-projektet i Vietnam. Som jag redovisade i riksdagen den 12 januari i år, som svar på en interpellation rörande bl.a. säkerheten för svensk personal i Etiopien, har varje svensk utlandsmyndighet en beredskapsplan. Detta gäller även vår ambassad i Hanoi. I en evakueringssituation ankommer det i första hand på utlandsmyndighetens chef att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga och nödvändiga. Utrikesdepartementet har det yttersta ansvaret för evakueringsoperationer och leder dem. I det här fallet sker också samråd med SIDA. Departementet står i daglig kontakt med ambassaden i Hanoi, som i sin tur har löpande kontakt med biståndspersonalen i Bai Bang och de andra projekten. Representanter för ambassaden har vid flera tillfällen sedan fientligheterna utbröt besökt projekten. Ambassaden har också ständig kontakt med de vietnamesiska myndigheterna. Krigsaktiviteterna i gränsområdena har på inget sätt påverkat arbetet i projekten, som pågår i oförminskad omfattning. Man har från vietnamesisk sida utfäst sig att svara för den svenska personalens säkerhet. Skulle en evakuering bli aktuell, finns nödvändig transportkapacitet vid projekten för att ta personalen till Hanois flygfält. Man har från vietnamesisk sida lovat ansvara för att transporterna skall kunna genomföras. I samband med krigets utbrott utfärdade departementet i samråd med ambassaden en rekommendation till utresande personal på väg till Vietnam att t. v. avvakta med avfärden. De familjemedlemmar som befinner sig i Vietnam och som vill lämna landet kan givetvis göra det. Åtgärder har vidtagits för att underlätta deras utresa.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret, och i det tacket tror jag att åtskilliga anhöriga till de svenskar som arbetar med svenska biståndsinsatser i Vietnam instämmer. Självfallet måste alla som åtar sig att arbeta i tredje världen vara medvetna om risker av olika slag — det visar om inte annat vår missionshistoria. Frågan är emellertid om inte svenska biståndsarbetare tar särskilda risker genom det länderval som gjorts av den socialdemokratiska regeringen samt genom den starka koncentrationen av svenskt bistånd till kommunistländer. Genom den koncentrationen och stödet till befrielserörelser går en mycket stor del av det svenska biståndet till krigförande länder. Summan torde i dag snarare överstiga än understiga 800 miljoner. Men min fråga rörde Vietnam, där omkring 500 svenskar arbetar med Bai Bang-projektet och andra projekt. Uppgifterna om säkerheten för svenskarna har onekligen varierat. Från kinesiskt håll har man sagt att intet ont skall vederfaras svenskarna. Det låter bra. Samtidigt vet vi att krigföringen ändrats och att kineserna nu opererar i små enheter. Och vi vet ingenting om hur kommunikationen mellan dessa enheter fungerar. Vi vet inte heller om dessa är medvetna om var svenskarna befinner sig. Svenskar som återvänt från Bai Bang säger, precis som utrikesministern, att läget där ute är lugnt. Men man observerar uppsättande av luftvärnspjäser. Och i går framgick — av de uppgifter man kan få ut därifrån — att dessa luftvärnspjäser utgörs av robotramper inom synhåll från Bai Bang. Att de utgör ett utomordentligt viktigt mål för eventuella kinesiska flygattacker måste väl utrikesministern erkänna. Min första fråga är alltså: Vet utrikesministern om det i det här fallet rör sig om robotramper, och kommer i så fall inte uppsättandet av dem att påverka svenskarnas säkerhet? Gäller då kinesiska deklarationer? Man ser också i Bai Bang, vilket framgått av vad personer som just återvänt därifrån har sagt, transporter av sårade. Visserligen försiggår inga stridshandlingar på närmare avstånd än kanske 6—10 mil, men har inte åsynen av krigets offer en påverkan på säkerhetskänslan hos den svenska personalen? Nu säger utrikesministern att alla som vill får fara hem och att krigsaktiviteterna inte har påverkat arbetet på projektet. Men det måste de väl ha gjort så till vida att man måste ha svårigheter att rekrytera personal. Har det inte märkts någonting när det gäller möjligheterna att rekrytera personal? Dessutom har ju viss personal avråtts från att fara dit, enligt utrikesministerns svar. Det måste väl påverka projektets utförande?

Herr talman! Ju mer fru Sundberg talar om den här frågan, desto svårare blir det kanske att rekrytera personal. Vi är dock från regeringens sida angelägna om att sprida exakta uppgifter om läget och att vidta precis de säkerhetsåtgärder som är rimliga. Arbetet fortgår oförändrat vid Bai Bang-projektet liksom vid andra projekt. Vi har sagt till familjemedlemmar i Bai Bang som vill lämna landet att de får göra det. Ny personal som är nödvändig för projektet reser till Bai Bang, men de tvingas naturligtvis inte till det om de känner oro för det. Transporttiden från Bai Bang ner till flygfältet är ungefär två timmar, och vi har också förberedelser i gång för att åstadkomma uttransport från projektet. Beträffande de uppgifter som Ingrid Sundberg lämnade om en bas för raketer vill jag säga att vi fått uppgifter om att det skulle ha satts upp en raketinstallation inte så långt ifrån Bai Bang. Vi har också från svensk sida omedelbart tagit upp detta med de vietnamesiska myndigheterna och sagt att vi anser det vara olyckligt. Slutligen vill jag kommentera vad fru Sundberg sade om att vi har en koncentration av det svenska biståndet till kommunistiska länder och länder som för krig. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Man skulle kunna få intrycket att fru Sundberg tror att vi speciellt vill ge bistånd till länder som är krigförande, men det har ingalunda varit fallet. Vi har gett bistånd till Vietnam, som är ett krigshärjat land. Vi vill gärna att biståndet skall vara långsiktigt och att det inte skall stå halvfärdiga projekt ute i världen.

Herr talman! Jag vill först beröra vad utrikesministern sade senast. Trots allt tycks den progressivitet hos mottagarländerna som är ett krav i svensk biståndspolitik när det gäller Vietnam vara förenad med en lust till aggressionskrig; jag syftar då på Vietnams agerande såväl i Laos som i Kampuchea. I det sammanhanget vill jag också erinra om den bok där överbefälhavaren i Vietnam, marskalk Giap, säger att Vietnam måste inrätta sig efter ett fortsatt liv i krig. Det landet är den största mottagaren av svenskt bistånd. Så till säkerheten för svensk personal. Om det är konstaterat att vietnameserna sätter upp robotramper inom synhåll från Bai Bang, då har jag litet svårt att finna det förenligt med utrikesministerns svar, nämligen att man från vietnamesisk sida har utfäst sig att svara för den svenska personalens säkerhet. Som jag sade tidigare hör ändå robotramper och raketavskjutningsplatser till de mest angelägna målen för eventuella flygattacker, och kineserna är naturligtvis medvetna om att ramperna finns uppställda. Vi kan inte begära att de vid en eventuell bombning skall kunna undvika att öka svårigheten och osäkerheten för de svenskar som arbetar i närheten. Det är alldeles riktigt att utrikesdepartementet har en plan för evakuering, men jag skulle vilja att utrikesministern svarade på: Hur många har avstått från att fara till Bai Bang och hur många har farit hem? Är det i huvudsak familjemedlemmar — det förutsätter jag — men är det också några av de anställda?

Herr talman! Både de frågor som Ingrid Sundberg ställer till mig och hennes kommentarer här gör det svårt att undgå intrycket att hon fortsätter att försöka driva den moderata kampanjen mot Bai Bang-projektet; ibland gäller det kostnaderna, ibland gäller det någonting annat. Från regeringens sida är vi angelägna att föra detta stora projekt i land. Det är alldeles riktigt att det inte är vi som har startat det, men om Sverige som stat har startat ett stort projekt menar vi att vi skall föra det i land, och det kommer vi också att göra. Den svenska regeringen ger inte bistånd bara till länder som — vilket fru Sundberg sade — är progressiva och kombinerar det med en lust att föra aggressionskrig. Jag kan inte erinra mig att jag någonsin hörde fru Sundberg klaga över biståndet till Indien när det pågick ett krig med Pakistan eller att jag har hört några klagomål om biståndet till Tanzania, fastän en konflikt med Uganda pågår. Vi ger bistånd till stater som vi menar har goda förutsättningar att föra ut de svenska biståndspengarna till de fattigaste människorna. Det är ibland kommunistiska regimer, ibland regimer av annan färg. Jag tycker för min del att det är en stor fördel att vi kan ge bistånd till länder med olika ideologisk och ekonomisk inriktning, både kommunistiska och ickekommunistiska. Våra moderata vänner vill gärna att det skall vara bara ickekommunistiska länder, en del av våra socialdemokratiska vänner vill gärna plocka bort länder som inte har socialistiska förtecken. Från liberal sida vill vi ge till alla länder som för en ambitiös utvecklingspolitik.
Herr talman! Låt mig än en gång upprepa de frågor jag ställde till utrikesministern om huruvida svenskar har farit från Vietnam och om det i så fall också är anställda som har gjort det. Till sist när det gäller valet av länder, så är det sant att vi har varit eniga om de fyra huvudkriterierna. Men det hindrar inte att vi från moderat sida oupphörligen i motioner och på annat sätt har framfört att det icke är önskvärt att vi ger bistånd till krigförande länder. I de ca 800 milj.kr. som jag nämnde i mitt första anförande fanns ju också en antydan om att där bör medräknas de pengar som går till Tanzania. Jag tog däremot inte avstånd från alla de 800 miljonerna.
Herr talman! Det rör sig om ett fåtal familjemedlemmar som har velat lämna Bai Bang och som naturligtvis får göra det. Vi har inte exakta uppgifter på hur många det är som ännu väntar på eller avstår från att resa dit. Men vi kan naturligtvis skaffa fram sådana uppgifter. Jag vill vidare säga att när jag kom in på frågan om ländervalet, så var det därför att Ingrid Sundberg själv började den debatten.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att det i det fortsatta forskningsarbetet med torv och energiskogar klarläggs vilken konkurrent till industrins och jordbrukets vattenförsörjning den vattenslukande energiskogen kan bli, samt i vilken utsträckning torvbrytning kan påverka grundvattnet och vattnet i våra floder och sjöar vad beträffar avrinning, urlakning och egenskaper i övrigt. Forskning om konsekvenserna av användande av nya energislag, bl.a. deras miljöeffekter, ingår som en integrerad del i energiforskningsprogrammet. Programmet omfattar bl.a. frågor om hur torvbrytning och odling av energiskog påverkar grundvattenbalansen och vattenkvaliteten. Enligt vad jag har erfarit från nämnden för energiproduktionsforskning, som är ansvarigt organ för programmet energiproduktion, pågår studier beträffande energiskogsodlingens vattenbehov. Vidare planerar nämnden studier av torvbrytningens påverkan på grundoch ytvattnet.